Herr talman! Vi upplever onekligen en rad ovanliga och drastiska politiska händelser och utspel under år 1980. En urtima riksdag har sammankallats och behandlat vad som har förelagts den. Nu är det dags för nästa uppträde av den samlade oppositionen. I dag har Olof Palme aviserat ett misstroendevotum mot regeringen. Är det av omsorg om landets väl eller är det partitaktik? Jag tror att det tyvärr snarare är det sistnämnda som vägleder oppositionen i dess metodval. Två förlorade val — 1976 och 1979 — har satt stora och besvärliga spår hos socialdemokraterna. Nu kräver man regeringens avgång, även om man därmed ger avkall på parlamentarismens princip, att regeringen skall ha riksdagens förtroende eller åtminstone tolereras av den. Även om ett mandats övervikt inte är mycket, har regeringen dock riksdagens förtroende — det är viktigt att slå fast detta förhållande. Insikten om att vi levt över våra tillgångar både privat och offentligt är betydligt större ute hos den breda allmänheten än hos oppositionens ledning. Dvs. insikten finns säkert också hos oppositionen, men man avvisar kategoriskt alla förslag i den sparplan regeringen nu lagt fram. Det gör man givetvis av partitaktiska skäl. Inte kan något klokt eller ens acceptabelt komma från en borgerlig regering, säger man från oppositionen. Regeringens förslag är alltså utdömda på förhand. För partier som under en lång följd av år kunnat lova sina väljare nya reformer och ökad reallön är det mödosamt att nu tala om nedskärningar, omprövningar av bidrag och sänkt reallön. Det verkar som om en del politiker på något sätt skäms för de åtgärder som måste vidtagas och inte riktigt i klartext vill tala om hur nödvändiga åtgärderna är, om vi över huvud taget skall få något välstånd att fördela i framtiden. Men gör vi inte det och inte gemensamt försöker få Sveriges ekonomi på fötter igen, kommer framtiden att sluta i ekonomiskt kaos. Hur det skall gå till att få alla att ta sitt ansvar är svårt att ge något entydigt recept på. Regeringspartierna, oppositionen och parterna på arbetsmarknaden måste dock tillsammans besinna sitt ansvar och genomföra inte bara den sparplan som nu lagts fram utan också en fortsättning på sparprogrammet under 1980-talet, oavsett hur den regering som vi får i framtiden kommer att se ut. Den offentliga utgiftsökningen måste bromsas upp. På 1940-talet var de offentliga utgifterna ungefär 10 96 av bruttonationalprodukten — i dag är de mer än 60 90. Vi har under 1970-talet haft en BNP-ökning med 1,6 20 medan de offentliga utgifterna har ökat med 6,5 96 per år. Fortsätter denna utveckling blir den offentliga sektorn ett hot mot sysselsättning och välfärd. Det kommer heller inte att finnas några pengar att förhandla om för arbetsmarknadens parter. Den kommunala utgiftsökningen får inte bli mer än 1 96 under 1980-talet, och därför är det viktigt att staten inte ålägger kommunerna nya åtaganden. Men kommunerna måste också visa återhållsamhet i sin planering. Detta gäller inte minst landstingen, som står för en brant stigande kurva när det gäller utgiftsökningar. Ansvarsfördelningen borde vara klarare mellan staten och kommunerna, så att man inte i så stor utsträckning som nu skyller skattehöjningarna på orsaker utanför det egna ansvarsområdet. Jag är helt säker på att det inom alla förvaltningar finns möjligheter att spara och utnyttja resurserna på ett bättre sätt. Vi har alltför länge levt i en sorts tro att våra resurser är outtömliga och att alla förvaltningar, myndigheter och organisationer ständigt kan växa och öka sin bit av den gemensamma kakan. Nu är det oerhört viktigt att ta vara på all den kunskap och tekniska utveckling som vi har i Sverige och satsa på de sektorer inom industrin som är utvecklingsbara och lönsamma. Vi har ingen möjlighet att fortsätta med en industripolitik som öser in miljard efter miljard i företag och industrisektorer som är olönsamma både i dag och inför framtiden. Men då ställs vi som riksdagspolitiker på hårda prov. Skall bypolitiken eller omsorgen om den egna landsändan få ta sig sådana uttryck att en satsning på ej utvecklingsbara industrigrenar sker i alltför stor utsträckning? Blekinge behöver förvisso alla de insatser som vi riksdagsledamöter från länet kan åstadkomma. Länet har stora problem eftersom det har 10 96 fler sysselsatta inom tillverkningsindustrin än vad riket i genomsnitt har. På grund av företagsstrukturen i länet — där finns industrier som Volvo, L M Ericsson, varvsindustrin och Uddcomb - kommer konjunkturnedgången att slå hårdare i vårt län. Av länets produktion går 65 26 på export, och vi är därmed beroende av utlandsmarknaden. Vi behöver i Blekinge en mer differentierad industri och mer av högre utbildning. Vi är i stort behov av att få del av statlig verksamhet när sådan planeras och placeras. Det behövs ett företagsvänligt klimat också i vårt län, en satsning på forskning och utveckling. Och hela landet behöver få ett rimligt skattetryck som gör det intressant för människorna att arbeta och en skola som sätter kunskaperna i centrum. Det måste löna sig att arbeta, sade vi i folkpartiet för några år sedan. Det är ett budskap som står sig och som de flesta människor kan ställa sig bakom. Insatserna för våra olika län får dock inte ske till priset av ödeläggandet av en samlad syn på industrioch näringspolitik, som kan ge oss möjlighet att återerövra förlorade marknadsandelar och skapa förutsättningar för en sund ekonomisk politik. Herr talman! Jag tror att det är viktigt att påminna om att trots sparprogram och andra problem och svårigheter som möter oss är vi en oerhört gynnad nation. Vi lever i en demokrati där vi i tal och skrift har frihet att framföra vad vi tycker och tänker. Vi har ett demokratiskt styrelseskick. Hur många länder i världen har det? Ekonomiskt kommer vi fortfarande att höra till världens rikaste länder, och Sverige har också lyckats med att åstadkomma en långtgående rättvis inkomstfördelning. Vi är förskonade från stora naturkatastrofer, krig och hungersnöd. Under de tio minuter som jag har talat här har tusentals människor, våra medmänniskor, dött av svält, tortyr och våld av olika slag. Det är som om många av oss har blivit hemmablinda öch vägrar att se hur det ser ut i stora delar av vår omvärld. Det skulle kanhända inte skada om vi tog bort våra skygglappar och försökte värdesätta och ta vara på allt det som vi gemensamt har byggt upp. Då kommer Sverige säkert på fötter igen. Med glädje, arbetslust, framtidstro och gemenskap kan mycket förändras. Låt oss alla samarbeta och inte motarbeta varandra för att kunna åstadkomma den förändringen i Sverige. Då måste givetvis bördorna bäras av alla efter bärkraft, och det arbetar folkpartiet i riksdag och regering för att förverkliga. Gemenskap och ansvar för varandra behöver vi mer av i samhället. Är vi beredda att ta det ansvaret? I folkpartiet tror vi att vi behöver mycket av den nya gemenskapen, inte minst när det kärvar något i ekonomin.

Herr talman! Metoden att klara krisen genom ”näringslivets främjande” och genom olika former av subventioner från skattebetalarna är inte ny. Redan 1879 fick sågverksägarna i Sundsvall 3 milj.kr. av staten för att priset på sågtimmer hade sjunkit. Då liksom nu för tiden motiverades bidraget — 3 miljoner var ett enormt belopp i dåtidens penningvärde — med arbetarnas svåra läge. Att sedan arbetarna ändå fick lönesänkning, medan patronerna samlades på hotell Knaust i Sundsvall för att fira statsbidraget, fullkomnar bilden. Då som nu var det arbetarna som fick betala kalaset. Sundsvallsstrejken 1879, vars hundraårsminne hyllades förra året, gav inte arbetarna någonting i lönepåsen, men de fick en mycket värdefull erfarenhet: en stark organisation kan stå emot bolagsherrar och statsmakt. Bolagen fortsatte att stärka sin makt. På några årtionden lyckades man — ofta med bulvaner och tjuvknep omväxlande med brännvin och psalmsång i stugorna — lägga under sig stora skogsdomäner eller avverkningsrätter. Men under alla åren har kriserna och otryggheten varit en trogen följeslagare åt folket i Ådalen och Mellannorrland. 1930-talet lever ännu starkt i folkets minne. Det hade då gått 50 år efter Sundsvallsstrejken, och arbetsköparnas fasoner hade inte ändrats. Den fackliga rörelsen hade tagit form och växt i styrka. Arbetarna bildade front mot strejkbryteri. Den borgerliga regeringen satte in militär, och fem arbetare dödades i Ådalen. Då skrev vi 1931, och hjulen stannade i hela Sverige. Femtioårsminnet av dessa dystra händelser skall högtidlighållas nästa år. Sedan kom en tid av ny rusch i samband med andra världskriget och därefter, då skogsindustrin tycktes blomstra. Hos en del av arbetarrörelsen skapades illusioner om det goda folkhemmet, där kapitalisten och arbetaren kunde gå hand i hand mot ljusare tider. Ja, många trodde att arbetslösheten för evigt var borta. Men kriserna i hägnet av den kapitalistiska jakten på bättre resultat och högre utdelning på satsat kapital ökade i stället tempot i nedläggningarna. Företagsslakten går nu vidare. Enbart inom Kramfors kommun har åtta träoch massafabriker med över 1500 anställda försvunnit sedan 1964. Cellulosabolaget, Mo och Domsjö, Graningeverken, NCB och andra bolag planerar nya nedläggningar i Norrland. I bilden finns nu också den förbittrade kampen om virket, där det statligt dominerade NCB får sitta emellan. Köpmanholmen, enligt all sakkunskap en helt intakt anläggning, står i tur att försvinna, och ägaren begär statligt stöd med 300-400 milj.kr. till nedläggningskostnaderna. Pappersfackets egen utredning visar att ca 1000 arbetstillfällen försvinner — en katastrof för hela bygden kring Örnsköldsvik. Man riktar ett dråpslag mot en hel landsända. Den ofta omtalade utbyggnaden av Dynäsfabrikerna i Väja tycks utebli. Arbetarna har iakttagit att man nu från ledningens sida också börjar försumma reparationer och underhåll. Det är en iakttagelse som man gjort också vid andra anläggningar när nedläggning planeras av företagsledningen. Andra frågor pockar på svar: Hur går det med det utlovade pappersbruket i Utansjö? Arbetarna väntar besked från staten sedan ett och ett halvt år. Oron växer i Ådalen. Men även i inlandet växer nu bekymren. I kommuner som Sollefteå och Strömsund hotas hundratals arbeten vid trähusindustri och mekaniska verkstäder. Eisers nedläggning är ett svårt slag mot det industrifattiga Sollefteå. De stora företagen bygger sina planer, kalkyler och beslut på rent företagsekonomiska grunder. Verkningarna för samhället i form av sociala problem och enorma kostnader tas aldrig med i kalkylerna. Detta kortsiktiga marknadsekonomiska tänkande har Svenska arbetsgivareföreningen länge drivit som sin tes. Den borgerliga regeringen gör Arbetsgivareföreningens program till sitt i fråga efter fråga. Nu kommer också den av SAF för flera år sedan beställda kampanjen mot den offentliga sektorn — en attack som i hög grad slår mot de norrländska regionerna. Tillåt mig därför, herr talman, något kommentera propagandan mot den offentliga sektorn. När man från högerhåll beskriver hur stor denna sektor är tar man också med transfereringarna. Det måste anses vara oegentligt. Pensioner, sjukpenning, bostadsoch barnbidrag ingår i ett solidaritetssystem, där de friska betalar för de sjuka, där de arbetande betalar för de arbetslösa och där pensionsfonder skapats för att trygga de äldres liv. Att, som ofta sker från borgerligt håll, raljera och kalla detta för ”rundgång” är cyniskt. Detta försäkringssystem har framtvingats genom arbetarklassens kamp och oftast under hårt motstånd från konservativa krafter. Visst kan vi notera en ökning av den offentliga sektorn. Man måste då ställa frågan: Varför har den växt? Varför har stat, kommuner och landsting tagit i anspråk en växande andel av BNP? Näringslivets intensiva effektivitetsjakt med sammanslagningar, centralisering, rationaliseringar, personalminskningar och ökat tempo, ökad hets — allt för att säkra god lönsamhet — är ett typiskt drag i de senaste årtiondenas utveckling. Jäkt, stress och konsumtionshets tillhör bilden. Folk från ”flyttlassregionerna” känner mönstret. Hur var det när fabriken lades ner? Måste inte kommunen försöka ordna beredskapsjobb och skyddad sysselsättning? Ja, ibland räckte hotet om en nedläggning för att tvinga kommunen till bidrag, lån eller borgen. Vem måste ta hand om de utslagna då ny teknik installerades i verkstaden? När det var högkonjunktur och industriägarna ropade efter kvinnlig arbetskraft — då var också industriägarna positiva till en välordnad barntillsyn. Men det var stat och kommun, dvs. skattebetalarna, som måste ställa upp! I tillväxtregionerna ledde denna flyttlasspolitik till köer och expansion. Där begärde näringslivet industriområden, vägar, bostäder, skolor, vårdservice och allt som kallas infrastruktur. Kommunen skulle ställa upp. Nu kan man föra detta frågande vidare och djupare. Vad betydde människors uppryckande ur en traditionell miljö med släktband och kamratkrets? Att börja på nytt i någon nybyggd, betongdoftande stadsdel utan historia och gemenskap — hur mycket bidrog detta till rotlöshet och främlingskap i en grå verklighet, där det enda gröna kanske var Systembolagets skylt? Hur många fler socialvårdare och poliser måste den offentliga sektorn skaffa på grund av sådant? Även sådana frågor måste man ha med när man talar om den offentliga sektorns ökning. Den kapitalistiska målsättningen med krav på ökat tempo, mera profit, mera tillväxt och med snedvridning av hela standardbegreppet leder också till ödeläggning av livsmönster. Det som uppnåtts ter sig som en vrång bild av vad arbetarnas kamp en gång gällde: frihet och meningsfullhet. Allt flera människor, inte minst de unga, lever i en känsla av meningslöshet, ovisshet och brist på goda mål och framtidstro i en brutal miljö av rå kommersialism och svarta affärer. En förlorad identitet kan ge ökad näring till drogbruk och kriminalitet. Där har vi ännu en anledning till ökade vårduppgifter för det vi kallar ”det allmänna”. Att försöka sopa upp efter profitjaktens förstörelse av miljö och människor har blivit en växande och kostsam uppgift för samhället. Den offentliga sektorn tenderar att öka i omfattning därför att näringslivet ställer ständigt ökade krav på samhället, på den offentliga sektorn, att klara dess kris. Enligt vår mening uttrycker detta också det objektiva förhållandet, att produktionen är mer och mer socialt organiserad och att nya maktoch ägandeförhållanden — ett motsvarande socialt ägande av produktionsmedlen — historiskt sett är aktuella. Det finns minst ytterligare en aspekt på den offentliga sektorn. Stora delar av denna sektor utgör en motor för näringslivet. Tag t.ex. den allmänna kommunikationssektorn. Vad behövs inte i form av teknisk utrustning och underhåll av järnvägar och landsvägar. Ser man framåt gäller det att inom denna sektor också skapa ny utveckling av hela trafiksystem och säkerhetssystem liksom signal-, fjärrnätsoch övervakningssystem. Vårdsektorn, för att ta ett annat exempel, innebär hundratusentals arbetstillfällen direkt men utgör samtidigt marknad för tusentals industriprodukter. Det gäller därvid inte bara byggnadsmaterial utan även möbler, textilier, tekniska hjälpmedel för handikappade, förfinad lyfthydraulik liksom hela mängden av instrument och apparater. Här finns också områden för ny utveckling för avancerad sjukhusteknik, inte minst vad gäller intensivvård och analys. Undervisningen har direkt betydelse för utveckling och produktionskraft, men våra förlag och den svenska pappersindustrin kan säkert bekräfta att utbildningens krav på utrustning ger beställningar och arbete. Sammanfattningsvis: Det finns ett stort behov av teknisk förnyelse när det gäller livsviktig kollektiv basförsörjning av t.ex. vatten och avlopp, reningsteknik, återanvändning och energiförsörjning. Vad gäller det sistnämnda — energiförsörjningen — är det klart att massiva satsningar på kolteknik, användning av torv, ved, avfall och biomassa som nya energiråvaror är viktiga områden för att på sikt genom samhällsinsatser öppna för ny industriell utveckling och minskat oljeberoende. Detta gäller i hög grad Norrland. I själva verket har utrustning för statlig verksamhet spelat en avgörande roll för utveckling av svenska industriprodukter, som även haft framgång i utlandet. Exemplen är många. Låt mig nämna den högspända likströmmen och material för eldistribution, lok, järnvägsteknik, modern telefonteknik osv. Det finns all anledning att räkna med att just samhälleliga behov, sociala behov, representerar den nya framtidssektorn. Vänsterpartiet kommunisterna har i sina motioner ofta framhållit vikten av att vårt lands råvaruoch halvfabrikatinriktade tunga industristruktur är i behov av en strukturell förnyelse med inriktning på nya behov av den art jag här nämnt. Vi behöver en ökad vidareförädling, mera av lätt industri med inriktning på industriell förnyelse. Om attackerna mot den offentliga sektorn i stället får fullföljas, innebär detta ett hårt slag mot utveckling och forskning, nya tekniska och administrativa lösningar. I stället för att försvaga den offentliga sektorn med motivering att man därmed löser krisen, borde regeringen se denna sektor som en resurs möjlig att använda för att motverka arbetslöshet i första hand och fortsättningsvis för ny utveckling av industrin. Det här får inte tolkas så att vänsterpartiet kommunisterna skulle försvara byråkratin i stat och kommun. Vi kritiserar den statliga skrytoch lyxekonomin samt toppbyråkratin. F. n. kan vi iaktta att det satsas mycket kraftigt på planeringsavdelningarna. Visst är det enligt vpk:s mening angeläget med planering och planhushållning, inte minst i resursbristens tider. Men så länge storfinansen har makt över kapital och investeringar, omöjliggörs en verklig styrning på avgörande samhällsområden. Därmed blir planeringen i stor utsträckning förspilld möda till betydande kostnader för stat och kommun. Dessa planeringsluntor läggs i arkiven utan åtgärd. De borgerliga angreppen riktar sig inte mot toppbyråkratin. Svenska arbetsgivareföreningen går ut i en kampanj i tal och skrift för att den offentliga sektorns verkställande delar skall privatiseras eller lämnas till privata entreprenörer. Det gäller allt, från skolmåltider, städning och vaktmästeri. De borgerliga partierna talar inte lika gärna om den svällande byråkratin och slöseriet inom de privata företagen, där t.ex. avdelningarna för reklam och marknadsföring tar orimliga proportioner, medan personalminskning hela tiden sker i själva produktionen. Arbetarklassen är motståndare till byråkrati och ineffektivt slöseri inom så väl staten som hos dess ”skötebarn” näringslivet. Byråkrati, toppstyrning, centralisering och påvevälde bör ersättas med en decentraliserad och demokratisk ordning, där makt och ansvar i stället förankras hos de vanliga människorna. För vänsterpartiet kommunisterna och hela arbetarrörelsen är detta en kampfråga som gäller demokrati och socialism. Ett viktigt delmål i den kampen är att skapa bred opinion och rörelse för att avlägsna den borgerliga regeringen och öppna för en radikal arbetarpolitik. Framgångarna i den kampen kan också röja väg för ny utveckling i regionerna, inkl. Norrland, vars problem jag berörde i början av mitt inlägg.

Nr 8 Herr talman! Dagens allmänpolitiska debatt äger rum i en situation där Onsdagen den mycket är annorlunda och många av tingens tidigare ordning är föränd 15 oktober 1980 rade. Socialdemokratins alternativ till regeringens ekonomiska offensiv är ett Allmänpolitisk förslag om misstroendevotum. Detta förslag kläs med allmänna uttalanden — debatt om vilka politiska förändringar en misstroendeförklaring skulle kunna innebära för svenska folket. Väljarna får inte veta vad socialdemokraterna ställer upp som alternativ. Detta skall vi få veta i november. I dag finns inget konkret alternativ att visa upp. Det här talar för sig självt och kan inte uppfattas som någonting annat än ren demonstrationspolitik. Oppositionen står tomhänt. Socialdemokraterna utmålar i debatten arbetsmarknadskonsekvenserna av regeringens politik som katastrofala. Målet för den ekonomiska politiken, den fulla sysselsättningen, sägs ha uppgivits av regeringen och riksdagsmajoriteten. Allt detta är löst prat. Klart är att vi i vanlig ordning, nu när konjunkturen viker, kommer att behöva öka den arbetsmarknadspolitiska beredskapen. Som tidigare kommer vi att ställa nödvändiga resurser till förfogande för att klara arbetsmarknaden och jobben, i linje med god svensk arbetsmarknadspolitisk tradition. Den fulla sysselsättningens politik gäller fortfarande, och framtiden kommer att utvisa detta i praktisk politisk handling. Detta får dock inte innebära att vi står handfallna inför de prioriteringsoch förnyelsekrav som det besvärliga ekonomiska läget innebär. Vi måste inom arbetsmarknadspolitiken i ännu högre grad se till att varje satsad krona verkligen kommer människorna till gagn. Vi måste för framtiden se till att så litet som möjligt av de pengar som satsas på arbetsmarknadspolitiska åtgärder förbrukas av administration och byråkrati. Därför aviserar regeringen i sin proposition 1980/81:20 en översyn av arbetsmarknadsverkets framtida organisation och ansvarsområden. AMS tillväxt under senare år har varit mycket snäbb. Med motiveringen att det löpande funnits stora behov av att förstärka de platsförmedlande funktionerna har ständigt nya personalresurser tillförts verket. Det är nu dags att se över hur dessa resurser har använts och används.

Det är, herr talman, alldeles självklart att AMS viktigaste och tyngsta uppgift måste vara att effektivt och snabbt placera arbetssökande på nya jobb, vilket kräver resurser. Dessa resurser måste ställas till förfogande för att vi skall klara en arbetsmarknadspolitik av den modell som vi alla står bakom. Men det leder mig inte till samma slutsats som verket dragit såväl i PLOG-utredningen som i den nu avlämnade petitan för nästa budgetår. Grundförutsättningen för en effektivisering får inte vara kostnadsökningar 151 i storleksordningen 1300 tjänster och alla de utbildningskostnader och produktionsbortfallskostnader som en så stor och snabb personalökning skulle resultera i. Nej, förutsättningen för att arbetsmarknadsverket skall kunna klara de högt ställda kraven på bättre och effektivare arbetsförmedling måste vara en grundlig genomgång av för dagen tillgängliga resurser. Används varje anställd och varje satsad krona på bästa sätt? Finns det möjligheter att frigöra resurser inom den nuvarande ramen? Skulle förändringar av organisation och funktionsoch kompetensområden möjliggöra bättre resursutnyttjande till gagn för dem som är i stort behov av en väl fungerande arbetsmarknadspolitik? Dessa frågor måste först förutsättningslöst undersökas och besvaras, innan det finns grund för så omfattande resursinsatser som AMS egen syn på den framtida utvecklingen förutsätter. De resurskrav som verket ställer är — mot bakgrund av det ekonomiska läget och regeringens sparambitioner — enligt min mening orealistiska. Hotet mot en arbetsmarknadspolitik som fyller människornas och näringslivets högt ställda krav kommer främst av risken för att vi inte använder de mycket stora resurser vi satsar på bästa möjliga sätt. Målet full sysselsättning står fast. Samhällets insatser för att klara detta kommer också i framtiden att vara omfattande. Men detta får inte innebära att vi frånsäger oss möjligheten att öka effektiviten i resursanvändningen. Det finns, herr talman, också skäl att i dagens debatt kommentera ett problem inom näringslivet och arbetslivet som alltmer framstår som ett verksamt hinder för en snabb och offensiv utveckling av våra gemensamma produktionsresurser och också för effektiviteten inom den offentliga verksamheten. Detta är den arbetsrättslagstiftning och ledighetslagstiftning som vi nu har några års erfarenhet av. Problemen med den omfattande ledighetslagstiftningen tas senare i debatten upp av min kollega Sten Svensson. Jag vill dock här ta tillfället i akt att något kommentera de effekter som medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd har visat sig medföra. Vi är, herr talman, överens om att vi måste bjuda våra anställda i företag och offentlig verksamhet största möjliga trygghet och inflytande i jobbet. Detta är en omistlig och betydelsefull del av de faktorer som möjliggör självförverkligande och trygghet för den enskilde individen och som också är mycket betydelsefulla för ett effektivt och väl fungerande arbetsliv. Men när den faktiska tillämpningen av de lagar inom dessa områden som riksdagen antagit visar att medaljen också har en baksida, då är det dags att göra nödvändiga förändringar. Ökad otrygghet och arbetslöshet för ungdomen, minskad rörlighet på arbetsmarknaden, större svårigheter för de svaga i samhället att få tillgång till arbetsmarknaden, ökad byråkrati, ökade kostnader, minskad effektivitet etc. är faktiska konsekvenser som vi i dag kan erfara. Allt fler, märk väl också bland dem stod bakom lagstiftningen och fullt ut trodde på den, drar i dag slutsatser av verkligheten och ställer upp på att göra förändringar — förändringar som är ett måste, om vi fullt ut skall lyckas vända den ekonomiska utvecklingen. I samband med regeringens sparplan framstår MBL i all sin glans. Regeringen tvingas att MBL-förhandla om sparplanen. Det blir en förhandling som i grunden rör utformningen av den politik som svenska folket fastställer i allmänna val. Dessutom ställs det krav på att regeringsförslagen skall vara föremål för förhandling med de fackliga organisationerna innan de offentliggörs för svenska folket och de folkvalda. Att detta är en orimlighet är enligt min uppfattning helt klart. Arbetsrättslagstiftningen är mogen för förändringar. Riksdagen får under hösten tillfälle att ta ställning till förslag härom i samband med behandlingen av motioner på detta område. Arbetsmarknadspolitiken är, herr talman, en viktig och tung del av de medel som står till vårt förfogande för att vi skall kunna uppnå de högt ställda målen full sysselsättning, expansion inom näringslivet och trygghet i jobben för människorna i vårt land. Detta ställer stora krav på resursanvändning och grundförutsättningar. Vi måste möta dessa krav med en politik som ger bästa möjliga resursutnyttjande. Vi måste, herr talman, visa stor öppenhet för kommande förändringar.

Herr talman! Vi befinner oss nu i ett skede av den allmänpolitiska debatten där vi berör regionalpolitiken, som regeringen misslyckats med enligt vad statsministern själv deklarerade i en intervju publicerad i ett antal tidningar den 8 oktober. I Värmlands län är vi beredda att instämma i vad statsministern uttryckte i intervjun, så till vida som att vi anser att misslyckandet omfattar den tid vi haft tre olika regeringar med borgerliga förtecken. Vi hävdar nämligen med bestämdhet att de allra flesta av de vallöften som vart och ett av de borgerliga partierna ställde ut i valrörelsen 1979 ännu inte är infriade. det här med skatterna, där CUF:s ordförande Anders Ljunggren —- under denna månad ledamot av riksdagen — vid ett framträdande i Karlstad den 6 oktober sade: Gösta Bohmans löften om skattesänkningar gav röster. Men nu har han höjt skatten med nära 6 miljarder kronor. Och så fortsatte Anders Ljunggren: Vi är inte långt ifrån smärtgränsen. Jag vet inget annat parti i världen som orkat fortsätta regera när man förlorat så mycket som vi i centern. Mycket av det som sker på central nivå får kraftiga återverkningar ute i landet utan att vi från oppositionens sida kan påverka besluten. Det visar sig också att vi i olika delar av landet har olika motståndskraft att klara av följderna av vad som beslutas i det här huset. Ta som exempel riksdagens beslut att halvera ökningen av skatteutjämningsbidraget för år 1981. Jämfört med tidigare fattat beslut innebär det för Värmlands läns landsting ett intäktsbortfall på 24 milj.kr. i förhållande till gällande femårsplan. Detta påverkar naturligtvis planerade igångsättningar av angelägna investeringsobjekt, framför allt inom hälsooch sjukvården för 1981. och får följdverkningar för kommande år. Framför allt försenas omoch tillbyggna der av Centralsjukhuset i Karlstad, som utgör den främsta medicinska resursen i länet, men även utbyggnaden av den av riksdagen prioriterade långtidssjukvården försenas. Konsekvenserna för sysselsättningen inom både vårdoch byggnadssektorn är uppenbara. Reduceringen måste alltså gå ut över planerade projekt som är mycket angelägna både ur medicinsk synpunkt och ur sysselsättningssynpunkt. Jag kan nämna att vi f. n. har 600 byggnadsarbetare som går utan jobb i Värmland. Till detta kommer ökade kostnader på i runt tal 6 milj.kr. som en direkt följd av momshöjningen, som riksdagen beslöt om, liksom aviserade minskningar av statsbidraget för mentalsjukvården, där siffran 25 milj.kr. anses sannolik. Den neddragning av den planerade verksamheten, t.ex. senareläggning av sjukhusbyggen, som kan bli aktuell med anledning av de ändrade ekonomiska förutsättningarna kommer att få konsekvenser för sysselsättningen inom såväl vårdsom byggnadssektorn. En första preliminär beräkning har visat att ca 200 tjänster kan falla bort jämfört med tidigare prognoser. Herr talman! Jag skall nu gå över till att något beröra situationen på det trafikpolitiska området, ett område där vi mycket snabbt skulle kunna få positiva sysselsättningseffekter. För drygt ett år sedan fick länet i det s.k. Värmlandspaketet en extra medelstilldelning på 65 milj.kr. för vägbyggande i sysselsättningsfrämjande syfte. Länet hade tidigare genom Värmlandsdelegationen redovisat vägobjekt för ca 200 milj.kr. som skulle kunna genomföras under tre år och som skulle innebära en direkt sysselsättning för drygt 300 personer under dessa tre år. Nu i höst färdigställs huvuddelen av de vägföretag som påbörjats med medlen i Värmlandspaketet. Sysselsättningssituationen på byggnadsoch anläggningssidan bedöms bli minst lika besvärlig kommande vinter som föregående. För att kunna bibehålla en vägbyggnadsverksamhet även kommande vinter i ungefärligen samma omfattning som föregående vinter har därför länsstyrelsen i april i år hos regeringen begärt att ytterligare 65 milj.kr. skall erhållas för fortsatta sysselsättningsåtgärder inom vägområdet. Ett bifall till denna hemställan skulle göra det möjligt att tidigarelägga ett program med åtta större vägobjekt, vilka bedöms vara mycket angelägna ur vägoch trafiksynpunkt. Nu har vi dock hört statsministern deklarera i sin regeringsförklaring att regeringen avser att prioritera underhållet av vägar framför nybyggnation. Jag hoppas verkligen att denna formulering i regeringsdeklarationen inte skall utesluta möjligheterna till extra medelstilldelning. Skulle den chansen nu vara försvunnen, då kommer det redan nu bekymmersamma sysselsättningsläget i Värmland att ytterligare försämras i vinter. Jag skall inte här göra någon uppräkning av alla de problem som redan finns och som står för dörren när det gäller länets sviktande näringsliv. Det blir säkert tillfälle att återkomma till detta under den session vi har framför oss. Låt mig bara peka på några konkreta fall där oron växt de sista dagarna. Det gäller framför allt Skoghall i Hammarö kommun. Billerud Uddeholm AB står tydligen inför en ny, stor omvandling. Bortåt 1 000 jobb skall bort främst i Skoghall, där västra bruket och sulfiten hotas i första hand, och där företaget tydligen överskattat sina möjligheter att komma in på marknaden vad gäller produkter från kartongmaskinen, vilken som bekant kom till under särskilda omständigheter. Oron för vad som slutligen skall hända med de olika industrienheterna växer sig allt starkare i Skoghall. I Storfors, en annan plats i Värmland, vet man inte vad som händer på personalsidan vid rörverket. För tio år sedan arbetade 1 200 personer vid verket. I dag är siffran nere i 700. Uppgifter om ytterligare inskränkningar cirkulerar, och i allt kommunalt planeringsarbete finns nu frågeställningen: Vågar vi eller vågar vi inte? Ett annat företag där ovissheten om framtiden är nära nog lika stor är Norma Projektilfabrik i Åmotfors. Förenade fabriksverken, som numera är ägare till Norma, har presenterat en utredning som mynnar ut i ett förslag om en sammanslagning av de bägge ammunitionsfabrikerna Vanäsverken i Karlsborg och Norma Projektilfabrik i Åmotfors. Om den fusionen komnier till stånd, innebär det en reducering av arbetsstyrkan i Åmotfors med ca 60 personer. Norma har i dag 310 årsanställda. Vad sedan slutligen beträffar Deje Bruk i Forshaga kommun, så hålls hela Deje samhälle alltjämt på halster. Det har nu gått snart ett år sedan det stod klart att ett nedläggningshot vilade över Deje Bruk. Fonden för industriell utveckling har för sin del ställt i utsikt ett bidrag på 16,5 milj.kr. under förutsättning att ägarförhållandena kan klaras upp. Så är ännu inte fallet, utan först efter ett styrelsemöte den 21 oktober, alltså nästa tisdag, kan eventuell klarhet bringas. Blir det då ett nej till samarbete mellan berörda parter, är det liktydigt med att samtliga 215 anställda kan bereda sig på varsel och att bruket försvinner. Blir det ett ja, då får 90 man gå och 125 blir kvar. Herr talman! Det finns följaktligen flera frågetecken som bör rätas ut, och vi från den socialdemokratiska riksdagsgruppen på Värmlandsbänken kommer att följa de här frågorna med allra största intresse. Invånarna i Värmland kräver detta av oss, och vi skall göra allt som står i vår makt för att inte svika det förtroende som väljarna i Värmland har givit oss. Jag kan till sist också vitsorda vad klubbordföranden vid Bäckhammars Bruk i Kristinehamn, Kurt Molin, sade i TV-programmet Pejling i går kväll, ett program som man har talat om tidigare under dagens debatt. Samarbetet mellan oss och de fackliga företrädarna i Värmland fungerar bra. Och det är nödvändigt, eftersom det är de människor som befinner sig på de olika arbetsplatserna som får känna av dessa problem in på bara kroppen.

Herr talman! För ett par veckor sedan gjorde jag tillsammans med några partivänner inom vår riksdagsgrupp en resa till några av de mellansvenska bruk som tillverkar specialstål. Intrycken från denna resa är blandade. En gemensam nämnare hos fackens företrädare är rädslan för konsekvensen av att allt fler stålverk blir skrotbaserade: att den malmbaserade metallurgin läggs ner och som en följd därav förlust av arbetstillfällen. Allt fler frågar sig då hur brukens råvaruförsörjning skall kunna tryggas. Mängden fallande skrot inom hanteringen minskar genom övergången till stränggjutning. SSAB:s framtida användning av skrot är en viktig delfråga. Stor oro och bitterhet känner man i Spännarhyttan inför den aviserade nedläggningen. Den oron behöver sannerligen inte exploateras. Anläggningen är modern, en av Europas modernaste, har det sagts. Surahammar Bruks AB och ASEA har sökt att intressera andra förbrukare av råjärn att binda sig i sitt kundförhållande, men har helt misslyckats. När företagsledningen fullföljer sitt beslut att lägga ner driften i Spännarhyttan, förlorar Sverige den sista hyttan som kan göra tackjärn av malm. Den 29 september gav industriminister Åsling besked till uppvaktande personer från Västmanlands län. Staten kommer inte att gå in och subventionera driften i Spännarhyttan, som han uttryckte det. Skattebetalarnas pengar kan enligt hans mening användas bättre. Det är så han demonstrerar det kurage som han anser behövs i sådana här situationer. Det kommer att finnas andra tillfällen att debattera denna fråga, men alla som har intresse för stålproduktionen i det här landet måste känna olust inför industriministerns likgiltighet. Olle Göransson har i detalj berört den här frågan. Spännarhyttans öde har verkningar först och främst för hyttdrift och gruvbrytning i Norberg, men också för gruvorna i Stråssa, Grängesberg, Värmlandsberg samt för kokillgjutningen i Guldsmedshyttan och för kalkbrytningen i Orsa — det sistnämnda ett observandum för de borgerliga riksdagsledamöterna från Dalarna. Professor Gunnar Hambraeus i Ingenjörsvetenskapsakademien har påpekat att vi fortfarande lever i järnåldern. Han har bl.a. uttalat följande: ”Järn är den oslagbart dominerande metallen i världens materialhushållning. Nya och mer effektiva metoder att utvinna järn ur malm är eftersökta. Utvecklingen drivs på av stigande energipriser och ökande knapphet av koksande kol.” Tre nya processer för framställning av råjärn är aktuella i Sverige. Stora Kopparberg och ASEA har utvecklat ELRED. Boliden AB har svarat för INRED. I SKF Ståls process görs förreduktionen på konventionell väg. Det nya är slutreduktionen som sker i en plasmareaktor. I avvaktan på uppförande av fullskaleanläggning för någon av dessa nya processer borde vi inte ännu på något år göra oss av med gamla metoder. Vi får inte förlora arbetstillfällen och kunnande i den takt som nu sker. Efter dessa synpunkter på stålhanteringen, som ju direkt har inverkan på arbetsmarknaden i Dalarna samt indirekt på den framtida skrottillgången för bruken, kanske främst i Smedjebacken, vill jag så beröra några uppgifter om arbetstillgången i området inom den närmaste framtiden. Från länets järnbruk, stålverk och järngruvor rapporteras en klar konjunkturavmattning med minskad orderingång. Vid ett av stålverken har den vikande orderingången resulterat i överväganden om korttidspermittering av ca 1200 personer under fjärde kvartalet 1980. Den minskade efterfrågan på järnoch stålprodukter i förening med den pågående avvecklingen av den malmbaserade metallurgin vid SSAB-Domnarvet kommer att innebära nära nog anställningsstopp i dessa för vårt län så viktiga näringsgrenar. Till detta kommer att byggarbetsmarknaden i Dalarna ser väldigt dyster ut. Bostadsbyggandet sjunker på ett oroväckande sätt. Eftersom bostadsproduktionen är ryggraden i byggnadsindustrin innebär det minskade bostadsbyggandet på sikt svåra påkänningar för arbetsmarknaden. Första kvartalet 1981 torde bli kritiskt. Länsarbetsnämnden och byggfacket gör något olika bedömningar, men antalet arbetslösa byggnadsarbetare kan komma att bli mellan 600 och 800 personer. Småhustillverkarna i länet räknar med en nedgång på 25 20. Om den blir så stor, kommer ytterligare något hundratal personer att bli arbetslösa. Det borde inte vara orimligt att av en regering som lovat så mycket vänta något bättre grepp över situtationen. Men verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Man driver en politik mot sina tidigare utfästelser. Ekonomin försämras på ett katastrofalt sätt. Bostadsbyggandet sjunker, den offentliga sektorn tillåts inte att göra kapitalinvesteringar eller anställa personal, och betydelsefulla näringar raseras — en politik med arbetslöshet som följd. Det värsta är att missmodet sprider sig på ett förödande sätt. Därför biträder vi socialdemokrater i Dalarna förslaget om ett misstroendevotum mot regeringen.

Herr talman! Strax innan vårriksdagen åtskildes fattade vi beslut om den s.k. ungdomspropositionen. Vi var alla medvetna om att vi var sent ute och att kommunerna gavs en kort tid för planering och genomförande. Därför är det glädjande att man har lyckats så pass bra som man gjort på många håll. Det är ännu för tidigt att dra några allmängiltiga slutsatser — vi kommer att få underlag för detta senare i höst — men jag tror mig våga påstå att situationen för ungdomarna totalt sett är gynnsammare nu, med de åtgärder som vi nu vidtagit, än med de tidigare arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Vad som ändå är litet oroande är att man på sina håll trots detta har så bråttom att ropa på extraordinära åtgärder i form av beredskapsarbeten och kontant arbetsmarknadsstöd utan att skolan fått sin chans att genomföra de planer man har. Låt oss hoppas att dessa tendenser är av övergående natur. Herr talman! Jag hade tänkt att nöja mig med detta angående ungdomspropositionen, men utifrån mina egna erfarenheter under sommaren och hösten och utifrån de erfarenheter utbildningsutskottet gjort under sin resa i Gävleborgs län under måndagen och tisdagen finns det anledning att göra ytterligare två påståenden.

En annan företeelse i skolan som under vårens skolpolitiska debatter här i kammaren blev utsatt för en våldsam kritik var den anpassade studiegången. Vi har under våren i mitt län genom länsskolnämndens försorg gjort en omfattande undersökning av den anpassade studiegången. Nu är ju Södermanland inte hela Sverige, men jag tror att underlaget är tillräckligt stort för att vara representativt. Av länets 34 000 grundskoleelever var det under den aktuella mätveckan 24 som hade anpassad studiegång i så måtto att de tillbringade alla veckans fem arbetsdagar på en arbetsplats utanför skolan. Man kan tycka att detta är mycket eller litet alltifrån vilken utgångspunkt man har, men man kan ju fråga sig var dessa elever eljest skulle ha befunnit sig. Troligen skulle en del ha begärt och fått befrielse från fortsatt skolgång, och resten hade förmodligen skolkat från skolan för gott. Och det hade ju knappast varit bättre. Av övriga 164 elever som hade någon form av anpassad studiegång hade de allra flesta endast någon form av jämkningar i timplanen — ökning eller minskning i ett eller flera ämnen. Av undersökningen kan man dra vissa slutsatser. Anordningen med anpassad studiegång tillämpas med mycket stor försiktighet i de undersökta skolorna. Man är väl medveten om de risker och problem som framför allt anpassad studiegång utanför skolan kan medföra, och man är genomgående inställd på att minimera den tid eleverna vistas utanför skolan. Man känner behovet av handledarutbildning, och de lokala SSA-råden har också tagit initiativ till sådan utbildning. Enligt min mening ger detta en mer nyanserad bild av den anpassade studiegången än den som skolans kritiker — bland dessa vissa av kammarens ledamöter — brukar förmedla. Under hösten har vi av och till mötts av uppgifter om att andelen icke behöriga lärare ökar i våra skolor och att detta vållar problem. Men det är förvisso ett problem med många dimensioner. Man glömmer gärna bort att det bland dessa obehöriga lärare finns en mycket stor andel som har arbetat länge i skolan och som ofta har en god utbildningsbakgrund, även om den inte berättigar till en formell behörighet. Dessa lärare gör ett mycket bra jobb, men på villkor som är näst intill oanständiga. De saknar helt anställningstrygghet, trots att de kanske arbetat på samma skola 5—-10 år. De har betydligt lägre lön och också i övrigt sämre anställningsvillkor än övriga lärare, Möjligheter finns i vissa fall att medge lokala dispenser från en del behörighetskrav, men reglerna för detta är snåriga och tillämpas uppenbarligen olika på skilda håll i landet. Riktad utbildning är ett annat sätt att angripa frågan, men detta löser inte de akuta problemen utan får en viss verkan först om några år. Därför behövs det en snabb översyn av förfarandet vid tillsättandet av lärartjänster över huvud taget, förenklade regler för att medge lokala dispenser och en rimlig anställningstrygghet även för obehöriga lärare. Centerpartiet är berett att medverka till en sådan översyn. Den statliga skoladministrationen är föremål för en översyn som syftar till en ökad decentralisering och ett ökat lokalt ansvarstagande, Vi kommer att få anledning att återkomma till dessa frågor senare, men redan nu kan man på sina håll skönja ett nytt arbetssätt, t.ex. vid introduktionen av den nya läroplanen Lgr 80. Detta nya arbetssätt innebär en systematisk uppläggning med information-utveckling-utvärdering. I ett sådant arbetssätt måste det lokala utvecklingsarbetet ges en allt större betydelse vid förändringar i skolans arbetssätt och metoder. Centrala beslut måste därför vara så utformade att de leder till lokalt utvecklingsarbete. Ett till det vardagliga skolarbetet nära knutet lokalt utvecklingsarbete blir därmed ett villkor för ökat lokalt ansvarstagande vad gäller skolans verksamhet. Mot den bakgrunden vill vi från centerpartiet hävda att de nuvarande fortbildningsavdelningarna inte passar in i den framtida statliga skoladministrationen. Kommunernas kontakter med statliga utbildningsinsatser för skolans personal bör på ett naturligt sätt ingå i samarbetet mellan länsskolnämnden å ena sidan och skolstyrelser, skolledare och skolpersonal å den andra. Vi menar att det inte behövs någon särskild organisation för genomförandet av större projekt eller andra centralt initierade utbildningsinsatser. Detta bör i stället överlåtas åt länsskolnämnderna med så stort eget handlingsutrymme för länet som möjligt. Samtidigt finns det dock ett visst behov av samordning och av att samla kunskaper och metoder samt av att göra vissa centrala utvärderingar, och dessa uppgifter bör handhas av skolöverstyrelsen. Ett sådant arbetssätt stärker sambandet inom skolsystemet och ger ett konkret innehåll åt samarbetet mellan skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna. Låt mig så till sist, herr talman, föra in en ny fråga i den skolpolitiska debatten. Den är ny så till vida att det talats alltför litet om den, åtminstone i den här kammaren. Runt omkring oss i samhället pågår en snabb datateknisk utveckling med ett alltmer genomgripande datorutnyttjande. Överallt inom den offentliga förvaltningen, inom de tjänster som erbjuds av banker och försäkringsbolag och nu så smått även inom detaljhandeln, utnyttjas datorstöd i en sådan omfattning att det är svårt att fungera som medborgare i vårt samhälle utan att ha en egen kunskap om och utan att kunna förstå vilka möjligheter och begränsningar som finns. En sådan kunskap är också nödvändig för att vi kritiskt skall kunna utvärdera och granska datorsamhället. Allt detta skapar behov av utbildning, av att förändra nu tillgängliga utbildningar och av att skapa nya. Skolan har ett alldeles särskilt ansvar härvidlag, och det är hög tid att vi startar den förändringsprocessen. Den kommer att kräva förändringar i kursplaner, en omfattande lärarfortbildning och tillgång till datorer och i viss mån färdig programvara i skolan. Allt detta skall genomföras samtidigt som vi har krav på oss att vara sparsamma också i skolan. Men det är nödvändigt, och vi måste skapa utrymme för dessa kostnader genom omprioriteringar och samverkan med andra utbildningsanordnare. Lyckas vi inte med detta, så går vi tämligen aningslösa in i 1980-talets datorsamhälle.

Herr talman! Skolan är ett verksamhetsområde som är särskilt utsatt för regeringens nedrustning av den offentliga sektorn. Omfattande förändringar och nedskärningar görs trots att en analys helt saknas om skolans situation i dag, om skolans problem och om de lösningar som problemen kräver. Här ges enbart besked om att nedskärningar av skolans resurser skall göras. Det är då ganska rörande att lyssna på centerpartisten Larz Johansson. Han är helt nöjd med Britt Mogårds skolpolitik. Inte ett ord sägs om den stora frågan i skolpolitiken just nu, nämligen frågan om nedskärningarna av skolans resurser. Det är alltså centerpartiets ord i denna debatt — tystnad. Det verkar som om de nedskärningar som föreslås görs helt oberoende av skolans verklighet och de många problem som man från borgerligheten under så många år har talat om. Det är tydligen en skola med nära nog idylliska förhållanden som regeringen ser framför sig — en skola, där klasserna är små och där det finns för många lärare och för mycket annan personal. Uppemot 5 000 personer arbetar tydligen i skolan till ingen nytta. I varje fall är det enligt regeringen inte negativt att de försvinner. Tvärtom påstås det t.o.m. vara positivt för skolan att den får minskad personal — i varje fall om man skall tro det ansvariga statsrådet.

Varje angrepp på den offentliga sektorn betyder naturligtvis också ett angrepp på skolan, eftersom skolan är en så stor del av den offentliga sektorn. Ingen skall dock förledas tro att sparplanerna för skolans del är någon nyhet för hösten 1980. Neddragning, avveckling och minskning har varit ett genomgående tema i den moderata skolpolitiken sedan man kom till makten. Redan tidigare har exempelvis statsbidragen till skolbyggen avvecklats. Det särskilda stödet för förstärkt svenskundervisning på de yrkesinriktade linjerna har tagits bort. Statsbidraget till den allmänna fritidsverksamheten i anslutning till skoldagen har dragits in, osv. Nedrustningen av skolans resurser är allvarliga inte bara på grund av sin direkta effekt. Den leder också till att många som arbetar i skolan tappar Nr 8 SUaSn Onsdagen den Jag har under den senaste tiden mött många som arbetar inom skolan och — 15 oktober 1980 som uttrycker att de känner sig manipulerade och lurade. Dessa skolarbetare har upplevt hur de borgerliga partierna, särskilt moderaterna, i åratal har Allmänpolitisk strött löften omkring sig om mindre klasser, mindre skolor, ökad kvalitet osv. — debatt Nu är dessa löften genomskådade — de var bara tomma ord. I realiteten byts löftena i sin motsats: försämrade möjligheter att klara av skolans utsatta situation. Politikerföraktet ligger här i öppen dag. En håglöshet breder ut sig bland dem som arbetar med skolfrågor, men den borgerliga regeringen tycks vara helt oförstående inför denna företeelse. Visserligen är de borgerliga partierna med stöd av aktiv pressdominans bra på att dölja sina löftesbrott, men det går inte hur länge som helst. Det är många som i dag har anledning att anklaga regeringen för att den inte har gjort något för att infria sina löften. Regeringen tycks förlita sig på att kaskader av tjusiga fraser skall dölja att borgarna i handling inte gör någonting alls. Skenmanövrer som att skolministern ikläder sig stålmansdräkten förändrar inte utvecklingen, i varje fall inte för någon annan än för Britt Mogård. Den käcka attityd som skolministern har anlagt vittnar om dels att hon inte förstår skolans problem, dels att hon inte inser allvaret bakom sina egna förslag. Jag ber att få citera skolministern när hon i Gotlands tidningar den 20 september säger: ”Se besparingarna som en utmaning och gör något roligt av dem.” Det är möjligt att skolministern arbetar på detta lättsinniga sätt, men tack och lov gör landets skolfolk inte det. Att ha ansvar för barns lärande och utveckling är en allvarligare uppgift än vad landets skolminister tycks inse. De som känner skolverkligheten genomskådar regeringens handlande. I Lärartidningen säger ordföranden i Sveriges lärarförbund Hans Hellers: ”Talet om att skolan kan bli bättre om man reducerar resurserna är propaganda och ingenting annat.” Han fortsätter: ”Vad som nu inträffar är just det som skolministern sagt inte ska inträffa: en kvalitetssänkning.” I SACO-lärarnas tidning Skolvärlden betecknas regeringens förslag som ”schablonmässiga hugg”. På Dagens Nyheters kultursida har Karl-Erik Lagerlöf klargjort hur man bör se på regeringens sparplaner för skolans del. Han säger: ”Hela regeringen har ansvar för undervisningen i landet. Den borde utgå från att en skola med stora problem till varje pris måste undantas från sparandet. Börjar man försämra skolan, tummar man på själva grunden för samhällets växt.” Enligt talarlistan skulle skolministern vara nästa talare, men hon har tydligen inte kommit. Jag kanske därför inte kan få något svar på den fråga som jag skulle vilja ställa, nämligen om skolan faktiskt blir bättre av minskade resurser. Jag förutsätter emellertid att det finns andra borgerliga talare som kan svara på den frågan, t.ex. Larz Lohansson. Delar han denna 161 uppfattning? Jag menar att regeringens skolpolitik, såsom den nu framträder, har mycket litet med skolan och dess arbetsförhållanden att göra. Det handlar enbart om ett krasst sparande på de ungas bekostnad i ett borgerligt nit att komma åt skolan som en del av den offentliga sektorn. Här blandas tyckanden och glada uppslag, som skolfolk uppmanas göra något roligt av, med fromma förhoppningar till kommunfolket om att kommunen skall kompensera det som staten inte förmår ta fram pengar till. Kortsyntheten sitter i högsätet. Skolutvecklingen kommer dess värre att ta stor skada av den borgerliga skolpolitiken. Tyvärr präglas också regeringens övriga skolpolitiska arbeten av det här lättsinnet. I Dagens Nyheter för ett par veckor sedan omtalade skolministern att det som driver henne i arbetet med skolans innehåll och grundskolans kursplaner var klåfingrighet och en vilja att lägga sig i. Att fastställa kursplaner borde vara viktigare än så. Kursplaner är ett styrande dokument i skolarbetet för lärare och läroboksförfattare. Det är beklagligt att den borgerliga regeringen inte vill låta skolans övergripande mål — t.ex. om fostran till demokrati och solidaritet, internationell förståelse, hushållning med resurser, kritiskt tänkande osv. — fullt ut slå igenom i kursplanerna för resp. ämne. Medvetet försitter regeringen alltså möjligheten att göra de övergripande målen levande i skolans vardag. För den borgerliga skolpolitiken är detta ytterst avslöjande. Borgarna har lätt att instämma i de övergripande målen så länge dessa förblir vackra ord, men när det gäller att omsätta dessa mål till verklighet i skolvardagen stretar man emot. Regeringen kommer inom kort — kanske redan i morgon — att fatta beslut om kursplanerna. Utgångspunkten för detta beslut borde inte vara det som Britt Mogård kallar för sin skolpolitik, utan de riksdagsbeslut som fattades våren 1976 och våren 1979. De riksdagsbesluten är Britt Mogård och regeringen skyldiga att följa. Med dessa riksdagsbeslut som utgångspunkt har skolöverstyrelsen utarbetat förslag till kursplaner. I en öppen debatt, där en stor mängd skolintressenter varit inblandade, har skolöverstyrelsen låtit utforma sitt förslag. Det har därmed förankrats i vida kretsar. Slutligen antogs förslaget av en enig SÖ-styrelse. Inom utbildningsdepartementet önskade man dock tolka riksdagsbesluten annorlunda och förberedde omfattande förändringar i SÖ-förslaget. Då allmänheten fick kännedom om detta uppstod en omfattande debatt om kursplanernas innehåll. Regeringens företrädare blev mycket irriterade över denna debatt. Avsikten var nämligen att hålla hela arbetet hemligt och så småningom genom ett regeringsbeslut ställa skolvärlden inför ett fullbordat faktum. Hemlighetsmakeriet gick så långt att den delegation som riksdagen fattat beslut om och som tillsatts för att följa upp läroplansbeslutet också ställdes utanför. Delegationen fick i våras en föredragning om skolöverstyrelsens förslag. Men skoldelegationen fick inte sammanträda när förändringar skulle göras, trots att tre av dess ledamöter begärde detta. Det som i andra sammanhang tillhör det politiska livets spelregler, dvs. att en nämnd, styrelse eller utredning sammankallas då någon ledamot begär detta, kunde den moderata departementsledningen i sin maktfullkomlighet inte vara med om. Så viktigt var det tydligen att undvika debatt i kursplanefrågorna. Sammantaget är regeringens hanterande av kursplanefrågan synnerligen anmärkningsvärt. Ömsom påstår skolministern att det handlar om skolpolitiska värderingar. Svenska Dagbladet applåderade våldsamt, sin vana trogen, varje strykning i SÖ:s förslag utan att veta vad regeringen skulle komma att sätta i stället. Ett angrepp på SÖ kan alltid räkna med applåder på Svenska Dagbladets ledarsida, den plats där snille, smak och kunskap åtminstone i egna ögon sitter i högsätet. Ömsom dementerar skolministern sig själv och Svenska Dagbladets applåder genom att påstå att det inte handlar om skolpolitiska ställningstaganden utan enbart om tekniska justeringar. Regeringen är således själv osäker om det är skolpolitik man bedriver eller om det är något slags uppsatsrättning skolministern håller på med. Man skulle önska litet rakare linjer i skolpolitiken. Min förhoppning är att, sedan alla turer är över i denna fråga, kursplanen skall ha öppnat ögonen på många och att det skall leda till en ökad medvetenhet om innehållet i skolan, något som kan vara nog så viktigt för framtiden. I stället för den politiska klåfingrighet som skolan nu utsätts för behövs en seriös debatt om skolans arbetsförhållanden och om önskvärda förändringar i skolan. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta arbetet på en skola med demokrati och jämlikhet som mål. Det är socialdemokratin som får slåss för kunskaper åt alla barn och ungdomar. Det är socialdemokratin som måste slå vakt om de svagaste i samhället, i detta fall barn och ungdomar. Vi vill kämpa för att den svenska skolan skall få utvecklas. Vi problemen och arbeta fram konstruktiva lösningar. Vi går inte med på en nedrustning av skolans möjligheter att arbeta. Vi är också beredda att gå in i en debatt om vad som inom skolan kan göras till lägre kostnader. Vi återkommer till det i vår motion med anledning av regeringens besparingsproposition. Men vi vill betona att sådana frågor måste behandlas seriöst. Socialdemokratin kan inte acceptera förslag som läggs fram utan att de beretts ordentligt. Man borde ha rätt att kräva av en regering att den skall presentera sakliga och genomtänkta förslag. Regeringens förslag i dag lider av upprörande brister i dessa avseenden. Därtill kommer naturligtvis att vi också har direkt politiska meningsskiljaktigheter. ill ta itu med Den misstroendeförklaring som vi riktar mot regeringen gäller dennas politik i dess helhet. Men jag vill säga att för den svenska skolan skulle det bästa nu vara att den slapp den borgerliga skolpolitiken.

Herr talman! Nej, Lena Hjelm-Wallén, centerpartiets roll i skoldebatten är inte tystnad. Förslaget till sparåtgärder i regeringens proposition, vilken helt nyligen har lagts på riksdagens bord, är inte något verk av Britt Mogård ensam. Lika litet som alla andra förslag som sparpropositionen innehåller är det enskilda statsråd eller enskilda partier som står bakom. Det är fråga om förslag från trepartiregeringen, och även centerpartiet har deltagit i de diskussioner som ligger bakom de åtgärder som nu redovisats. Det är inte fråga om någon ovilja från vår sida mot att diskutera sparplanen idetta läge. Men sedan planen har lagts på riksdagens bord skall den under de närmaste veckorna i sedvanlig ordning bli föremål för utskottsbehandling, där vi seriöst skall behandla de förslag som propositionen innehåller och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen. Därefter återkommer ärendet till kammaren, och när det kommer upp till behandling skall vi också gå in i en debatt i frågan. Som nästan alltid i skolpolitiska debatter gör Lena Hjelm-Wallén också i dag en lång rad ovederhäftiga påståenden om vad planen innehåller, vad den skulle innebära osv. Liksom vid alla andra tillfällen får vi säkert anledning att återkomma till och vederlägga en lång rad av dessa ovederhäftiga påståenden.

Lena Hjelm-Wallén kommer med en lång rad lösliga tidningscitat och bygger sin argumentation på dem. Vad som skulle vara intressant att få höra i denna debatt är i stället vad Lena Hjelm-Wallén själv anser och vad det socialdemokratiska partiet anser om de mycket viktiga frågor som vi diskuterade i våras och som vi nu vet litet mer om.
Herr talman! Jag noterar att centerpartiet med Britt Mogård vill dela äran av att kraftigt skära ned skolans resurser. Delar Larz Johansson också den uppfattning som Britt Mogård har framfört, att denna nedskärning kommer att leda till en mänskligare och tryggare skola? Den frågan kanske jag kan få ett rakt svar på.
Herr talman! Lena Hjelm-Walléns inlägg var så kort att jag knappt hann begära replik. Om hennes fråga precis som alla hennes andra påståenden bygger på lösliga tidningscitat tycker jag att den inte ens är värd att kommentera. Självfallet har vi ingen sådan uppfattning. Men vi anser att vi gemensamt har ansvar för landets ekonomi och att också skolan kan bli utsatt för sparåtgärder. I propositionen betonas att åtgärderna skall kunna vidtas, och vi anvisar också metoder för hur de skall kunna vidtas utan att kvalitetsaspekterna i skolan åsidosätts. Den uppfattningen står centerpartiet bakom.
Herr talman! Centerpartiets inställning är alltså den att man gott kan dra in flera tusen tjänster i skolan utan att kvaliteten i skolan för den skull eftersätts.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket avslöjande att Britt Mogård inte finns här i kammaren nu och inte heller någon annan företrädare för regeringen. Det vittnar om mycket stor nonchalans. Jag hade tänkt ställa frågor till Britt Mogård, och jag kommer att skicka frågorna till henne eftersom jag tycker att det är viktigt att få svar på dem. Trots alla de organisatoriska reformer som har genomförts i skolan har det inte hänt mycket i utjämnande riktning mellan olika sorters elever. Fortfarande har elevernas sociala och ekonomiska bakgrund störst betydelse för hur det går för dem i skolarbetet och vilka utbildningar de väljer senare i livet. Statistiska centralbyrån visar i en undersökning att många av de skillnader som tidigare fanns mellan folkskolan och realskolan nu har flyttat in i den nya skolan. Barn ur de s.k. högre sociala skikten gick tidigare till realskolan men väljer nu särskild kurs i engelska och matte. Det öppnar vägen för fortsatta studier av alla slag. Arbetarbarnen väljer de lättare allmänna kurserna. Före grundskolereformen var 90 90 av akademikerbarnen behöriga till gymnasieskolan mot 25 20 av arbetarbarnen. Efter drygt tio år med grundskolan var andelarna 86 26 resp. 31 96, alltså mycket små förskjutningar. Barn till akademiker väljer ofta utbildningar som leder till yrken med hög prestige och hög lön. I SOU 1980:30, Den sociala selektionen till gymnasiestadiet, kan man läsa att det fortfarande är vanligt att barn från arbetarklassen, särskilt då flickor, avstår från fortsatt högre utbildning. De sociala, ekonomiska och geografiska förhållandena har fortfarande stor betydelse för val av utbildning, trots att målet varit att minska dessa faktorers inverkan. Skillnaden mellan elever från akademikerhem resp. arbetarhem är större i årskull 1958/59 än i årskull 1953. Senaste tillgängliga uppgifter visar på växande sociala skillnader under 1970-talet. Det saknas, herr talman, inte dokumentation om att skolan är en spegel av samhället runt om. Ekonomiska och sociala skillnader i hemmen kommer tydligt fram i skolan. Det är också skillnader som syns i barnens skolresultat och skolframgång. Rika kommuner kan erbjuda sina elever bättre skolmiljö än de fattiga kommunerna kan göra. Boendesegregationen slår igenom i skolan. Höghusbarnen från Stockholms söderkommuner går i andra slags grundskolor än barn som bor i Danderyd och Djursholm. Orättvisorna i samhället konserveras hela tiden och förs över till nya generationer. Hur man än mäter skolresultat och skolmiljö visar alla undersökningar att det är arbetarbarnen som har det svårast i skolan, som har de jobbigaste skolmiljöerna osv. Jag skall redovisa några siffror som belyser hur orättvist vårt skolsystem är och hur barn får kvalitativt sett olika undervisning. I en undersökning delar man in klasser i högstatusklasser och lågstatusklasser. Det visar sig då att de elever som går i högstatusklasser till 75 96 bor i villor, medan elever i lågstatusklasser bara till 10 96 bor i villor. I högstatusklasser är andelen invandrarbarn mycket låg, 1,4 70, medan andelen invandraärbarn i lågstatusklasser är 63 26. I högstatusklasserna flyttar 3 Ze av eleverna. I lågstatusklasserna flyttar 26 90. Lärarnas undervisningstid varierar mycket kraftigt. I högstatusklasserna har lärarna i medeltal 17 års lärarerfarenhet. I lågstatusklasserna är motsvarande siffra åtta år. Dessa skillnader mellan elever från skilda miljöer är oacceptabla och djupt orättvisa. För just de elever som bäst behöver stöd och hjälp och som oftast kommer från dåliga boendemiljöer satsar man inte resurser, medan det däremot satsas på elever som i skilda avseenden redan har det väl förspänt. Lärarbristen är stor — speciellt i de fattiga kommunerna. I Botkyrka är nästan hälften av lärarna obehöriga — i Brandbergen nästan 60 960. I Djursholm däremot finns det knappast några obehöriga lärare. Det allvarligaste med lärarbristen är inte att det är svårt att få tag på utbildade lärare. Det allvarligaste är den otrygghet som eleverna upplever när de tvingas byta lärare, ibland flera gånger per termin. I dag kan elever gå ut grundskolan utan att ha fått lära sig läsa, eftersom de bytt lärare så ofta på lågstadiet att ingen hunnit upptäcka deras läsproblem. Det är ett fruktansvärt svek emot dem, sade en svensklärare i Göteborg i en tidningsartikel för en tid sedan. Herr talman! Jag är glad att Britt Mogård har dykt upp här — bättre sent än aldrig! Dåliga läskunskaper, säger svenskläraren i Göteborg, ger ett dåligt självförtroende genom hela livet. En grupp vid Lunds universitet har undersökt resultaten av standardprov i svenska, engelska och matte hos elever i årskurs 6 på några olika orter. Undersökningen visar att elever i Danderyd och Lidingö hade klart bättre betyg än barn från Botkyrka och Haninge. I Danderyd och Lidingö finns det ingen nämnvärd lärarbrist. Där har eleverna stor möjlighet att behålla sina lärare under en lång tid. Och det är förstås tvärtom i Botkyrka och Haninge. Jag har, Britt Mogård, talat om de sociala och ekonomiska orättvisorna, som slår igenom i skolan. Jag tänkte ställa några frågor — jag tror inte att de här förhållandena är obekanta för Britt Mogård. Regeringen har talat om normer i skolan. De normer som det är allra viktigast att få är sådana som ger ekonomiska garantier för att arbetarbarnen får samma materiella villkor i skolan som borgarklassens barn har. Jag skall be att få gå över till sparplanen. I den s.k. sparplanen föreslås att statsbidragen till driften av grundskola och gymnasium skall minskas med 2 96. Jag vet att det här kommer att diskuteras i ett senare sammanhang, men jag tycker att det är nödvändigt att få några klarlägganden från regeringen på vissa viktiga punkter. Statsbidragen går till lärarlöner. Men eftersom lärartätheten är reglerad i andra sammanhang är det inte där som besparingar kan göras. Det måste alltså ske på något annat sätt. Det måste med andra ord drabba andra delar av skolans verksamhet. Jag vill fråga vilka konsekvenser regeringen anser att den tvåprocentiga indragningen av statsbidragen skall få för skolan. Låt oss undersöka på vilka områden det är möjligt för kommunerna att spara! För det första kan man spara på läromedel. Det kan ske genom att kommunerna går in för en större likriktning av läromedlen, genom att man nöjer sig med kvalitativt sett sämre läromedel eller genom att man drar in på de fria läromedlen. En annan möjlighet är att man minskar skolskjutsverksamheten. En tredje är att man försämrar skolmåltiderna. En fjärde möjlighet är förstås att dra in på de kommunala musikskolorna. Och en femte möjlighet är att lägga planerna på genomförande av den samlade skoldagen i skrivbordslådorna. På vilket eller vilka av de här områdena anser regeringen att besparingsåtgärderna skall sättas in? Det är helt uppenbart att regeringens sparförslag på skolans område kommer att få svåra konsekvenser, inte minst därför att de kommer i en för skolan illa vald situation. Förändringarna av statsbidragen till skolbyggandet har redan försatt många kommuner i en svår situation, och genomförandet av SIA-reformen har redan i många kommuner skjutits på framtiden av ekonomiska skäl. Man håller på att genomföra en ny läroplan som skall ge kommunerna ökad självständighet. Men vart tar självständigheten vägen när kassan sinar? Många kommuner anstränger sig exempelvis att ge invandrarbarnen en hemspråksundervisning som sträcker sig utöver vad de åläggs i författning. Det gör man därför att det är nödvändigt, men det kommer att bli omöjligt i fortsättningen. De kommunala initiativen kommer att omöjliggöras. Visserligen säger regeringen att en del av de pengar som sparas skall transfereras till kommuner med speciella behov. Men det framgår inte om dessa transfereringar ens kommer att kompensera för de indragna statsbi dragen. Under alla förhållanden är de inte tilltagna så att de kan väntas lösa några problem. Jag skall ställa ytterligare ett par frågor. Om regeringen anser att det är oundvikligt att spara på skolans område, varför föreslår man då inte indragningar på anslagen till de enskilda skolorna? Och varför föreslår man inte att medlen till företagens yrkesutbildning dras in? Jag hoppas att jag får svar på mina frågor, som är viktiga att få svar på. Många föräldrar och elever är också intresserade av hur regeringen ser på dem.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte var närvarande när den här skoldebatten började. Det beror på att jag just har kommit hem från skolbesök i Umeå och hade fått upplysning från kammarkansliet att jag beräknades kunna hålla mitt anförande kl. 11.30 i morgon förmiddag. Det torde inte finnas någon som längre förnekar att vi i den svenska skolan har många allvarliga problem. Att man på sina håll så länge har vägrat att se det som har varit uppenbart — i synnerhet för dem som dagligen har konfronterats med problemen — har medfört större skadeverkningar än som varit nödvändigt. Glädjande nog tycks nu en tillnyktring ha skett över lag, senast visad i det programförslag som framlagts av en socialdemokratisk arbetsgrupp med Lena Hjelm-Wallén som ordförande. I väsentliga delar överensstämmer vad man där föreslår med den skolpolitik som de borgerliga regeringarna har fört sedan 1976. I programförslaget slås klart fast att skolan måste förmedla bättre kunskaper och garantera alla elever goda basfärdigheter, att eleverna måste ställas inför krav, att de skall fostras till respekt för arbetets värde och till ett aktivt medansvar för sin egen och andras situation. Den socialdemokratiska skolpolitik som har förts sedan slutet av 1960-talet kan alltså betraktas som en beklaglig parentes. Därmed är förutsättningarna goda att snabbt få genomslag ute i skolorna för de åtgärder som krävs för att få bukt med problemen. Myten om att barn skall få växa fritt och att vuxna inte får påverka kan avlivas liksom oklara budskap om att lärarens huvudsakliga uppgift är att organisera inlärningstillfällena. Den ändrade inställningen måste, om den är ärligt menad, medföra att man aktivt stöder de krav på undervisningens innehåll och arbetssätt samt på skolans fostransansvar som kommer till uttryck i den nya läroplanen för grundskolan. Den måste också ha till följd att man slutar upp med att misstänkliggöra dem som ute i skolorna skall leda arbetet. Inte minst gäller det att råda bot på den stora bitterhet som många lärare känner, sedan de ständigt under många åravs.k. progressiva skolpolitiker och skolförståsigpåare i allmänhet fått sin kompetens, ja t.o.m. sin goda vilja, ifrågasatt. Insikten om problem och nödvändiga åtgärder måste också innebära att den skolpolitiska diskussionen inte längre grundas på felaktiga sakuppgifter och fritt uppfunna kontroverser. Det finns skiljaktigheter i regeringens och oppositionens skolpolitiska syn som är tillräckligt klara och betydande för att debatten ändå skall hållas vid liv. De sparåtgärder som regeringen föreslår också på skolans område kan förvisso debatteras utan att man förfaller till skrämselpropaganda. Effekterna av sparåtgärderna måste inte minst ses mot bakgrund av internationell skolstandard. Det är inte nödvändigt att göra så drastiska jämförelser som mellan den svenska skolan och u-ländernas utbildningssituation. Det räcker att konstatera att Sverige, enligt färsk UNESCO-statistik, har den största utgiften per elev bland 34 redovisade industriländer och satsar avsevärt mer änt.ex. Canada, Norge och USA. Det räcker faktiskt att konstatera det för att varje tal om katastrofal nedrustning skall framstå som parodiskt. Oppositionens heta vilja att komma åt regeringen har bl.a. lett till att man har försökt skrämma upp skolpersonal, elever och föräldrar med påståenden om att sparåtgärderna syftar till att åstadkomma större klasser. Beträffande förslaget om klasstorleken på mellanstadiet är sanningen denna. Delningstalet för klasserna på mellanstadiet sänktes från 35 till 30 i samband med grundskolans genomförande under första halvan av 1960-talet. Inget nytt riksdagsbeslut har sedan fattats om att förändra klasstorleken. För ett par år sedan började emellertid antalet elever per basresurs, som i det nya statsbidragssystemet är den direkta motsvarigheten till det tidigare klassmedeltalet, att minska på mellanstadiet, medan någon motsvarande minskning inte skett vare sig på grundskolans lågeller högstadium. Regeringen föreslår nu åtgärder som skall återställa det basresursmedeltal som hela tiden varit tänkt att gälla. Jag finner det anmärkningsvärt, om riksdagsmän inte fäster större avseende vid riksdagens beslut än att de angriper åtgärder som endast syftar till att besluten skall upprätthållas. Självklart innebär det besparingar att se till att vi får inte större klasser än tidigare men lika stora som vi hade för ett par år sedan. Den största besparingen görs genom en minskning av statsbidragen till det allmänna skolväsendet med 2 26, men det är en helt annan historia. Av den minskningen kommer enligt förslaget en halv procentenhet att återgå till vissa kommuner som annars skulle få mycket svårt att klara upp sin situation. Återbetalningen skall styras efter behov, så som sker med den s.k. länsskolnämndsresursen, och jag tror att Inga Lantz där har fått svar på någon av sina frågor. Det finns inte någon möjlighet för kommunerna att kompensera det bortfallet genom att göra klasserna större eller genom att minska på antalet lärartimmar. Den samlade undervisningsvolymen i form av lärarveckotimmar får nämligen inte minska. Det betyder att antalet lärare inte heller kan minska på grund av den här åtgärden. Större klasser leder därför inte heller till någon besparing. Det minskade statsbidraget måste kommunerna i stället kompensera genom besparingar inom den kommunala verksamheten som helhet. Det är inte, Inga Lantz, regeringens eller riksdagens sak att föreskriva hur kommunerna skall genomföra dessa besparingar. Men nog vore det märkligt, om inga som helst sparmöjligheter skulle föreligga på skolområdet. Jag föreslår också en del andra besparingar, men de har uppenbarligen inte varit aktuella i debatten, hittills i varje fall. Mot bakgrund av den UNESCO-statistik som jag nyss redovisade förefaller det inte troligt att det är brist på resurser som i första hand har vållat den svenska skolan problem. Det är på tiden att vi erkänner det förhållandet och angriper de verkliga orsakerna. Jag har varit djärv nog att ur den aspekten — och endast ur den aspekten — välkomna de ekonomiska svårigheterna, för de kan forcera fram den nödvändiga omprövningen av attityderna till kunskaper, till arbete, till fostran och hjälpa oss att göra de ofrånkomliga prioriteringarna på ett sådant sätt att de gagnar den svenska skolans fortsatta utveckling.

Herr talman! Det tycks ha utbrutit en viss förvirring i borgerlighetens skoldebatt. Nidbilderna som man i åratal har målat upp av socialdemokratin som kunskapsföraktare, inte stående för ordning och reda osv. stämmer inte med vad man kan utläsa av det program som vi har presenterat. Vi säger att det är bra att ni äntligen har läst på den socialdemokratiska skolpolitiken och förstått den.

Herr talman! Jag började med att tala om hur orättvist det svenska skolsystemet fungerar för elever från olika miljöer och med olika sociala och ekonomiska bakgrunder. Det är fakta som gång på gång kommer fram i olika undersökningar och som inte kan vara obekanta för regeringen. Jag frågade därför vad regeringen tänker göra för att kompensera de negativt segregerade skolorna. Jag frågade också vad regeringen tänker göra för att motverka att arbetarklassens barn i fortsättningen slås ut ännu oftare. När resurserna till skolans område nu skärs ned, så kommer det förstås att allra hårdast drabba de kommuner som redan nu har oerhörda problem med att få bl.a. skolan att fungera. Jag noterar att jag inte har fått några svar på dessa frågor. Britt Mogård talade om den bitterhet som många lärare känner. Jag tror att den bitterheten är mycket liten i jämförelse med den som eleverna och föräldrarna känner. De reformer som under många år har genomförts för att minska de ekonomiska och sociala faktorernas betydelse har inte fått effekt. Och inom många grupper i samhället är besvikelsen mycket stor över att den sociala snedrekryteringen fortfarande är kraftig och att utslagningen sker i allt snabbare takt och allt längre ner i åldrarna. Britt Mogård sade att det inte är bristen på resurser som har påverkat skolan negativt. Nej, det är inte bara fråga om en brist på resurser, men resurserna har inte fördelats till de områden där de bäst skulle ha behövts. Men det hänger förstås samman med vad jag tidigare var inne på: samhällsplanering, bostadsplanering och bostadssegregation. Det hänger också samman med föräldrarnas vardagssituation, arbetsförhållanden och en mängd andra faktorer. Vi måste sätta in skolan i ett helhetsperspektiv och inte bara se ensidigt på problemen där. Om skolan även i fortsättningen kommer att se ut som den i dag gör, får vi fortsatt segregation i skolan. Britt Mogård sade att kommunerna måste kunna spara någonstans på skolans område. Det är klart att kommunerna kan göra det. Vi kan få en ändå kraftigare social nedrustning. Jag såg i går Huddinge kommuns prutningsförslag när det gäller den sociala sektorn. Det var mycket kraftiga prutningar som borgerligheten där föreslog. Jag kan tänka mig att man kan föreslå liknande prutningar även på skolans område, men effekterna blir då förödande, framför allt för dem som har det svårast i skolan och som mest behöver stöd och hjälp från många håll.
Herr talman! Förvirringen på skolpolitikens område ligger nog knappast på den borgerliga kanten, Lena Hjelm-Wallén. Vårt budskap har nog under ett antal år varit entydigt, och detta har kanske också kommit till uttryck i det stöd vi har fått. Förvirringen har nog rått på den socialdemokratiska sidan. Men jag vill inte alls anklaga socialdemokraterna för illvilja eller motstånd mot kunskaper eller något sådant. Däremot har de varit offer för dåliga rådgivare. Jag är glad att förvirringen nu har släppt och välkomnar i allra högsta grad det programförslag som inte minst Lena Hjelm-Wallén är mamma till — dock inte i alla detaljer, vill jag kanske för säkerhets skull tillägga. Lena Hjelm-Wallén efterlyser som jag en saklig debatt. Vore det då inte på tiden, Lena Hjelm-Wallén, att överge det i och för sig naturligtvis publikknipande argumentet att vi moderater och borgerligheten i övrigt talade för mindre klasser? Lena Hjelm-Wallén vet ju mycket väl att den frågan blev överspelad i och med SIA-propositionen 1976 och det nya statsbidragssystem som infördes genom riksdagsbeslut 1978. Vi bestämmer inte längre centralt klassernas storlek utan har ett helt annat bidragssystem med basresurser och förstärkningsresurser och möjligheter att lokalt bestämma gruppstorleken. Om Lena Hjelm-Wallén vill anklaga mig eller borgerligheten för någonting, så anklaga oss för att vi ännu inte förmått öka förstärkningsresursen, för då blir det åtminstone en saklig debatt. Inga Lantz talar om negativt segregerade skolor. Jag är medveten om det problemet, och jag skulle vilja påstå att alla partier var det när vi beslutade om SIA-reformen och när vi fattade beslut om det nya statsbidragssystemet. Jag är övertygad om att vi kan komma mycket längre på den behovsinriktade resursfördelning som då infördes. Men den var i alla fall ett första steg till att försöka angripa det här problemet. Jag vill också säga att vi har gett kommunerna, rektorsområdena och skolorna väldigt stora möjligheter att styra resurserna dit där problemen är större. Men det är också en fråga om modet att utnyttja de här möjligheterna, och där måste jag säga att det återstår mycket ännu så länge. Inga Lantz får gärna för mig tala om lärarbitterhet, men det var inte samma lärarbitterhet som jag talade om. Jag talade om den bitterhet som uppstått när man upplevt att lärarkåren blivit beskylld för att vara orsaken till skolans «problem, och det är naturligtvis en bitterhet som jag väl kan förstå. De internationella uppgifterna om den svenska skolans standard i jämförelse med standarden i andra industrialiserade länder — jag understryker att det gäller industrialiserade länder — är offentliga. Jag ställer dem gärna till förfogande. De visar bl.a. att lärartätheten i den svenska skolan vida överstiger vad som gäller i andra länder. Om man sedan talar om skolpersonal är personaltätheten enormt överlägsen. Jagställer som sagt dessa uppgifter gärna till förfogande, ifall man inte kan få tag på materialet på annat sätt. Det är en intressant och mycket tankeväckande läsning, och den skulle kanske leda oss till att diskutera andra problem än dem som så sticker i ögonen — resursproblemen. Sparpropositionen får vi väl ändå tillfälle att diskutera mer i detalj vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Jag är glad åt det här intresset för vårt skolpolitiska program. Det är ett konstruktivt och verklighetsnära program som är väl värt att läsa. Jag förstår också, när Britt Mogård säger det, att hon verkligen inte instämmer i alla detaljer — det vore mycket underligt om så var fallet. Sedan var det fråga om de ökade eller minskade resurserna till skolan och skolans behov av ökade resurser. Britt Mogård säger att kravet på mindre klasser blev bortspelat 1976 i och med att riksdagen fattade beslut om SIA-reformen. Det är riktigt, för då gav ni er på den punkten — det var inte detta som var det viktigaste. Men ni var tydligen så fångna i er egen Nr 8 propaganda så att ni höll fast vid er ståndpunkt väldigt länge, och nu är vi | återigen där. Ni sade det i er regeringsdeklaration 1976, och det har hängt med sedan dess. Här är det fråga om en kovändning. Först är det ökade resurser som skall klara problemet, och nu är det tvärtom minskade resurser som skall klara problemet. Jag ställde frågan innan Britt Mogård hade kommit till kammaren, om det verkligen kan vara så som Arbetet skrivit, nämligen att Britt Mogård sagt att hon med risk för att betraktas som naiv tror att en resursminskning ger en mänskligare och tryggare skola. Är det så, Britt Mogård, att skolan blir bättre om den får mindre resurser?
Herr talman! Britt Mogård säger att hon är medveten om att elevsituationen är olika i olika delar av landet och i olika kommuner. Jag skulle vilja fråga: Vad är det som gör att barnen i Botkyrka får en mycket sämre undervisning än barnen i Djursholm? Vad tror Britt Mogård att det beror på? Det är ju belagt att det förhåller sig så, och jag frågar: Vad är det som gör att barnen i Botkyrka i förhållande till barnen i Djursholm får sämre betyg, att de väljer lättare utbildning eller ingen utbildning alls? Vad:är det som skapar den sociala snedrekryteringen genom hela skolsystemet? Har man inom regeringen på något sätt analyserat vilka faktorer som påverkar detta? Det sägs här att man skall decentralisera och att SIA-reformen var ett steg i den riktningen. Men det visar sig nu att väldigt många kommuner har svårt att få igenom SIA därför att det saknas resurser, ytterst i form av pengar men också i form av praktiska hjälpmedel, och utan resurser går det inte att komma någonstans. Jag menar att man hittills har satsat alldeles för litet av resurser på de skolor och inom de områden där man har det jobbigt, och med regeringens sparplan kommer situationen att ytterligare förvärras. De barn som allra mest behöver stöd och hjälp får det i ännu lägre grad än i dag, och redan i dag är läget på skolområdet katastrofalt dåligt.
Herr talman! Tycker Lena Hjelm-Wallén egentligen att det är riktigt snyggt att gång på gång upprepa anklagelser mot mig för saker som jag faktiskt har förklarat? Jag förstår att det känns skönt att få säga: Tänk ändå, hon gjorde fel den gången! Det var ett skrivfel i regeringsdeklarationen. En sådan debatteknik stämmer i varje fall inte överens med de normer jag ansluter mig till. För att tala om de problem i den svenska skolan i dag som det verkligen handlar om vill jag säga att det i och för sig inte är någon nyhet — åtminstone inte för mig, som satt med i SIA-utredningen — att vi redan i samband med utredningen påpekade att ett grundläggande problem i den svenska skolan 173 var att vi hade en objektsyn på eleverna, att vi betraktade barn och ungdomar som någonting som skulle servas i alla möjliga avseenden. De skulle undervisas, matas, diskas efter och städas efter. De fick stå på tillväxt. Jag vidhåller att detta fortfarande är det grundläggande problemet. Vi är många som sedan SIA-utredningen lade fram sitt betänkande 1974 har försökt att plädera för att den skadliga inställningen måste bort, men vi har inte kommit åt den. I det avseendet — än en gång: endast i det avseendet — välkomnar jag de ekonomiska svårigheterna, för de tycks vara det enda som kan få människor ute i kommunerna — lärare, skolpersonal, kommunalgubbar och gummor — att börja se på eleverna som en resurs, att börja se dem som människor. Det betyder oändligt mycket mer än att vi kostar på dem ännu mera material, ännu mera omsorg och ännu mera vakter — för det är ofta detta som det dess värre handlar om. Eleverna måste få vara med i skolverksamheten. Till Inga Lantz: Det är väl en något äventyrlig slutsats, som jag inte är beredd att skriva under på, att man ger en sämre undervisning i Botkyrka än i Danderyd. Vi har mindre resurser i Botkyrka än i Danderyd, och vi når sämre resultat i Botkyrka. Men jag vill påstå att detta sammanhänger med väldigt många faktorer som är mycket svåra att angripa, och det vet Inga Lantz lika väl som jag. Vi hart.ex. lärarproblemet. Det finns väldigt många unga orutinerade och/eller obehöriga lärare i problemkommunerna. Jag vet inte om Inga Lantz har någon lösning på detta: att vi skall ha en annan lönesättning, som de fackliga organisationerna motsätter sig, eller att vi skall ha någon sorts arbetsplikt. Det är klart att man kan tänka sig detta, men jag tror inte att vi vinner någon större framgång med det. Vi måste nog angripa flera faktorer. Vi känner till dem och söker vägar. Alla goda uppslag välkomnas. Men jag kan inte hjälpa att jag tycker att det är litet pinsamt när Inga Lantz säger att det är litet svårt att genomföra SIA, då hon så uppenbart menar samlad skoldag, vilket faktiskt är en mycket liten del av SIA-reformen — och kanske långt ifrån den viktigaste.

Herr talman! Jag tänkte i det här inlägget ägna mig åt frågan om grundskolans kursplaner. Dessa och statsrådet Mogårds hantering av dem har blivit föremål för en livlig debatt den senste tiden. Det har också framskymtat här i kväll, i debattens början. I ett pressmeddelande den 19 september motiverade statsrådet Mogård departementets strykningar i skolöverstyrelsens förslag till kursplaner.

Det kan vara intressant att titta litet grand på departementets ursprungliga strykningar i t.ex. svenska och bild för att se om de officiella motiven har någon bärighet. I svenska har departementet strukit avsnitt som präglats av den nya språksyn som genom en omfattande språkforskning vuxit fram sedan 1969 års läroplan tillkom. Den språksynen innebär att man framför allt betonar att användningen av språket är nära kopplad till sådan kunskap, till erfarenheter och till bearbetningen av dem. Avsnitt som baserats på tanken att social utveckling och språklig utveckling hänger samman har också strukits. Utbildningsutskottet betonade i sitt betänkande om läroplanen våren 1979 att skolan skall verka för solidaritet med eftersatta grupper inomoch utomlands och gemenskap med invandrare. Mot den bakgrunden är det litet märkligt att departementet strukit avsnitt som betonar kunskaper om språkläget för minoriteter eller personer med språkliga handikapp. Andra typer av strykningar som departementet har specialiserat sig på är i avsnitt som talar om att eleverna skall använda språket som hjälpmedel för att påverka och förändra saker och ting till det bättre. Ett annat område för departementets strykningsiver gäller delar som i anslutning till avsnittet Fostran och utveckling i Mål och riktlinjer betonar samhällsrelevansen. Kvar finns enbart formuleringar som avser den personliga relevansen. Tydligare än så kan inte en renodlad individualism dokumenteras. En av de miljöer som jämte hem, skola och kamratkrets i hög grad bestämmer människors språkutveckling är arbetslivet. Dessa miljöer eller områden som är betydelsefulla att behandla i svenska har strukits. Vad gäller arbetslivet står strykningarna nästan direkt i strid mot riksdagsbeslutet. De avsnitt som betonar att skolans kamp mot skräpkulturen skall föras även i ämnet svenska har givetvis också strukits eller getts harmlösa formuleringar. Rädslan från konservativt håll att göra markeringar mot hela den kommersiella smörja som väller över oss är uppenbar. Om litteraturläsningen i skola och hem har man fört in en helt menlös formulering som bara går ut på att man skall skapa ett bestående bokoch läsintresse. Den formuleringen får i stort ersätta SÖ:s viktiga kvalitativa formuleringar om att litteraturläsning skall öka kunskaperna om andra kulturkretsar, ge förståelse för invandrares situation, stärka intresset för våra nordiska grannländer och ge historiskt perspektiv på dagens situation. I ämnet bild är givetvis också, liksom i svenska, avsnitt som innehåller en uppmuntran till eleverna att skapa alternativ till det kommersiella kulturutbudet strukna. På motsvarande sätt är ett avsnitt som betonar att bildspråket är ett medel för att värna och förverkliga yttrandefriheten struket. Passager där det står att eleverna skall göras medvetna om villkor för kulturutbyte mellan människor och länder finns inte heller med längre. Slutligen är miljökunskapen borttagen som huvudmoment. Därmed har departementet också strukit avsnitt som tar upp att skolan skall stödja eleverna i deras arbete att utveckla en bra barnoch ungdomskultur. Borta är därigenom också formuleringar där det står att eleverna skall lära sig genomskåda fördomar och motsägelsefulla budskap. Exemplen skulle kunna mångfaldigas, men detta får räcka för tillfället. När man granskar allt det som departementet strukit i den första versionen, så kommer man till att det knappast kan ha varit förekomsten av facktermer och svåra ord som väglett strykningsarbetet. De strukna avsnitten innehåller inte särskilt mycket facktermer och svåra ord, i varje fall inte mer än de kvarstående textavsnitten. Statsrådet Mogård talar i det här sammanhanget mycket om att ”vanliga människor” skall kunna läsa kursplanerna. Hon anser tydligen inte att de skulle kunna klara av att läsa och förstå SÖ:s förslag. Detta förslag har godkänts av bl.a. Elevförbundet. Hem och Skola, LO och TCO. Dessa organisationer representerar ju i eminent grad ”vanliga människor”. Nog skulle representanterna för dessa organisationer ha protesterat mot texter som de bedömt att deras medlemsgrupper inte alls förstod. Statsrådet Mogårds första skäl kan alltså inte vara särskilt bärande. Statsrådet Mogårds andra skäl, att det förekommer upprepningar av vad som redan står i Mål och riktlinjer, är i stor utsträckning riktigt. Varför finns då sådana här upprepningar med? Det finns för det första en bastant erfarenhet av 1969 års läroplan, eller Igr 69, i vilken Mål och riktlinjer inte kom igen i kursplanerna utan svävade fritt och litet föraktligt kallades poesidel— ett uttryck som f. ö. statsrådet Mogård också litet vårdslöst använder ibland. Detta gjorde att andan i Mål och riktlinjer aldrig genomsyrade kursplanerna. Bl. a. läroplansforskarna har också rekommenderat att man skulle göra som SÖ har gjort och låta Mål och riktlinjer genomsyra kursplanerna. Men sedan har SÖ också haft att gå efter läroplanspropositionen, som sedan i dessa avseenden blev riksdagsbeslut. I propositionen upprepas på flera ställen kritiken mot SÖ:s tidigare kursplaneförslag, som ansågs alldeles för översiktliga och förenklade, så att de inte gav tillräcklig vägledning för elever och lärare. Propositionen, som folkpartiregeringen stod bakom, förordar därför utförligare skrivningar. Detta biträdde riksdagen. När SÖ sedan villfar riksdagens begäran är det ju orimligt att departementet går emot detta. Statsrådet Mogårds andra skäl må alltså vara riktigt i sig men saknar, mot bakgrund av erfarenhet, senare läroplansforskning mot riksdagsbeslutet, berättigande. Vad sedan beträffar statsrådet Mogårds tredje skäl, att SÖ:s formuleringar skulle bli bindande för lärarnas sätt att arbeta, så är väl åtminstone följande att säga: För det första finns det faktiskt enligt riksdagsbeslutet vissa arbetssätt som inte får förekomma, och det måste givetvis vara bindande — fast i negativ mening. För det andra, när statsrådet Mogård säger, under samma punkt, att resonemang om arbetssättet inte hör hemma i kursplanerna, så finns det skäl att påminna om ett stycke i Mål och riktlinjer, som regeringen och därmed statsrådet Mogård själv har fastställt. Där står bl.a. att kursplanerna består av mål och huvudmoment. Där står vidare att i huvudmomenten ingår också olika vägar att öva färdigheter. Det måste ju betyda att det redan är fastslaget att arbetssättet är en del av kursplanerna. När nu SÖ lagt in avsnitt om arbetssättet i kursplanerna, så fullföljer man egentligen bara vad som påbjudits i Mål och riktlinjer. Men alldeles oavsett hur man nu ser på det här problemet, så tycker jag att det inte är rimligt att, som statsrådet Mogård gör, hävda att SÖ:s formuleringar skulle binda lärarna vid ett visst bestämt arbetssätt. Formuleringarna ger i SÖ:s utformning fortfarande en mycket stor metodisk frihet för läraren. Det står f. ö. ingenstans att det är fråga om vissa i detalj preciserade arbetssätt och andra som är förbjudna. Det bör dessutom läggas till att riksdagen faktiskt också bl.a. när det gäller samhällsorienteringen gjorde rätt bestämda uttalanden om just arbetssättet. Riksdagen framhöll således att samhällsorienteringen skulle ”präglas av en undersökande och problemorienterad metodik, diskussioner, intervjuer och studiebesök”. Detta ger naturligtvis en viss inriktning av arbetssättet, men det binder ju därför inte lärarna särskilt mycket i detalj. Det tycker jag att man skulle kunna vara överens om. Statsrådet Mogårds farhågor om denna bindning av lärarnas arbetssätt framstår, tycker jag, mot bakgrund av detta som rätt litet grundade. Statsrådet Mogårds fjärde skäl, att kommentarerna ibland varvas med mål och huvudmoment på ett förvillande sätt och att alla kursplaner skall disponeras efter samma princip, tarvar också några ord. Såvitt jag kan bedöma — efter att ha läst SÖ:s förslag till kursplaner — gäller precis vad statsrådet Mogård efterlyser, därför att SÖ:s förslag är ju också disponerade efter samma princip. Först har man mål, sedan huvudmoment för de olika ämnena. Statsrådet Mogårds anmärkning i det avseendet framstår därför enligt min mening som helt obefogad. Den andra invändningen, att kommentarer varvas med mål och huvudmoment, är en aning vilseledande. Det finns ju bara två avsnitt, nämligen för det första Mål och för det andra Huvudmoment. Det som statsrådet Mogård godtyckligt kallar kommentarer är väl snarast sådant som hon ogillar och vill ha bort, och därför passar det hennes syften att sammanföra detta under rubriken Kommentarer. För resten gäller naturligtvis uppenbarligen inte längre hennes invändning, därför att departementet nu i sin senaste version åter har lagt in en hel del av det man tidigare plockat bort. Sammanfattningsvis framstår inte statsrådet Mogårds officiella skäl till ändringarna i SÖ:s kursplaneförslag som särskilt övertygande. Kanske är det ändå som statsrådet Mogårds statssekreterare Anders Arfwedson säger i några tidningsreportage. Han kanske kommer sanningen närmare när han talar om att det är en annan politisk syn som ligger bakom departementets ändringar. Jag förstår bara inte varför han formulerar motsättningen i politisk syn som en motsättning mellan SÖ:s experter å ena sidan och departementet å den andra.

Det är alltså egentligen helt felaktigt att, som gjorts från departementet, framställa sig självt som ett slags folkets talesman gentemot en liten grupp SÖ-byråkrater. Det är visserligen populärt att göra så, men icke förty är det inte särskilt riktigt. I själva verket är det väl en motsättning mellan å ena sidan nästan alla intressenter av betydelse i sammanhanget och å andra sidan den konservativa departementshalva som statsrådet Mogård leder. Nu har som många vet departementets ursprungliga strykningar väckt stor debatt i press och annorstädes. Inför det tryck som från olika håll övats på departementet har detta nu fått göra en hel del reträtter. I sak är detta bra, tycker jag, utifrån mina värderingssynpunkter. Fortfarande kommer emellertid vissa ämnen, främst svenska, att få vidkännas ordentliga ingrepp från det konservativa departementet. Min avsikt med att ändå uppehålla mig vid departementets ursprungliga förslag till strykningar är att visa vad som skulle ha hänt om moderaterna hade fått härja helt ensamma utan trycket från den allmänna opinionen. Statsrådet Mogård beklagade i ett pressuttalande som jag såg att frågan hade blivit offentlig. Jag tycker tvärtom att det är bra att den har blivit offentlig. En fråga som under hela arbetsprocessen, alltifrån proposition och riksdagsbeslut och sedan över SÖ-behandling, har drivits med all den öppenhet man kan begära bör självfallet också i sina sista faser få behandlas under motsvarande öppenhet. Statsrådet Mogård har i något av sina många pressuttalanden sagt att det är hon som sköter politiken på det här området. Det är riktigt, men det hindrar ju inte att man sköter politiken under öppenhet även i den sista fasen. Blygsamhet hör som bekant inte till statsrådet Mogårds dygder, men med hänsyn till den blygsamma majoritet hon har bakom sig skulle det för en gångs skull ha varit klädsamt med den dygden.
Herr talman! Det senaste inlägget finner jag vara ytterst förvånande. Jag har aldrig hört något liknande, måste jag säga. Här håller Lars Gustafsson på att kommentera arbetspapper som han väl — hoppas jag — enbart har fått läsa om i pressen. Kursplanerna är ju ännu inte beslutade. Vad är det som Lars Gustafsson håller på att kommentera? Vad är det som har strukits och satts in och rättats till och vad är det för reträtter? Såvitt jag begriper kan Lars Gustafsson inte ha någon som helst uppfattning om detta. Det är väl ändå slutprodukten som måste bedömas. Eller menar Lars Gustafsson att riksdagens bemyndigande till regeringen att fatta beslut om kursplanerna skulle innebära en ren expediering av skolöverstyrelsens beslut? Då tycker jag det vore skönt ifall Lars Gustafsson ville säga detta. Regeringen avser att fatta beslut om kursplanerna i morgon. Möjligen kan det vara något förargligt för Lars Gustafsson, eftersom han talar om att nästan alla intressenters intressen trätts för när, att få höra att i den sedvanliga MBL-förhandlingen om kursplanerna — en förhandling av det slag som sker också i andra ärenden — har det varit ytterst få invändningar. En fullständig enighet föreligger om kursplanerna i det här utförandet. Det har varit en storm i ett vattenglas, och många egendomliga intressen har varit verksamma för att riva upp den här stormen. Självfallet följer regeringens beslut om kursplanerna riksdagens beslut. Det skulle ju vara ytterst riskabelt ifall jag föreslog regeringen att fatta ett beslut som stred mot riksdagens beslut — det skulle rendera mig en anmälan till konstitutionsutskottet. Sedan kanske jag får upplysa Lars Gustafsson om att Mål och riktlinjer och kursplaner är bindande föreskrifter för lärarnas arbete i skolan. Och det är väsentligt att man håller på att de är bindande och inte blandar in allt möjligt annat — och då parentetiskt måste tala om att lärarna inte behöver ta det så mycket på allvar. Lars Gustafsson förefaller att ha studerat både arbetspapper och diverse skandalartiklar mycket ingående. Däremot tycker jag att han har slarvläst Mål och riktlinjer — annars skulle han ha sett att det han anför om icke Nr 8 lämpliga arbetssätt finns nämnt där. Det är alltså en bindande anvisning, f. ö. Onsdagen den
Herr talman! Jag förstår att Britt Mogård blir upprörd över det här. Min avsikt var helt enkelt att visa vad moderaterna skulle ha hittat på om inte den här offentligheten kommit i sista stund. Jag tycker att det är viktigt att få fram vad moderaterna står för i sådana här sammanhang. Britt Mogård går ut i pressen och räknar upp ett antal skäl för att ändra på ett ämbetsverks förslag. När man sedan granskar produkten finner man att dessa skäl inte har särskilt stor bärighet. Det visar sig att det finns ett mycket väl belagt mönster i moderaternas strykningar — det tycker jag framgår ganska klart. Jag är helt medveten om att regeringen inte behöver expediera ett ämbetsverks beslut — det är klart att regeringen har rätt att ändra i dessa, och jag angriper inte detta i och för sig. Mitt syfte var alltså att ta fram vad moderaterna skulle ha stått för, om de själva hade fått bestämma. Det måste ändå finnas ett skäl till att moderaternas strykningar ser ut så som de gör, något som man kan läsa ut ur den presspolemik som förekommit. Det är inte alls förargligt för mig att höra hur MBL-förhandlingarna gått. Om jag lyssnat rätt på vad jag fått höra om hur dessa förhandlingar gått, så har moderaterna fått retirera på punkt efter punkt — säkerligen inte på alla punkter, men på rätt många. Det är detta som gjort att de fackliga representanterna i förhandlingarna inte anmält avvikande mening. Jag tycker alltså att det bara är bra att den här offentligheten på slutet förmått moderaterna att göra reträtter. Jag vet inte vad Britt Mogård menar när hon säger att egendomliga intressen har opererat här. Jag tycker inte att det är några egendomliga intressen. Eftersom detta har blivit offentligt har alla intressen kunnat komma till tals även i slutskedet av den här hanteringen. Jag vet mycket väl att det i Mål och riktlinjer står att vissa arbetssätt inte är lämpliga. Det var inte det jag kritiserade, utan jag bara konstaterade att det när det gäller arbetssätt finns vissa saker som är bindande.
Herr talman! Jag blir mer och mer nyfiken på vilka kanaler Lars Gustafsson har för denna ingående avlyssning av både det ena och det andra. Han kanske kan anförtro mig detta — det skulle vara intressant att känna till. Såvitt jag vet har Lars Gustafsson rätt goda kunskaper om hur arbetet i ett departement går till; han får väl rätta mig om jag har fel. När han säger att vi på detta sätt har fått offentlighet åt ondsinta moderata anslag, så vet han faktiskt att detta inte är sant. Det går inte till på det viset! Det är tjänstemän på mitt departement och tjänstemän på skolöverstyrelsen som på grundval av 181 skolöverstyrelsens kursplaneförslag har befunnit sig i en dialog. I den dialogen har även jag självfallet, i synnerhet på sluttampen, varit inblandad. Det är alldeles uppenbart. När jag talade om egendomliga intressen uttryckte jag mig inte alldeles adekvat. Det gällde ett renodlat partipolitiskt intresse att komma åt mig på / grundval av icke sakliga uppgifter, såsom jag sade i mitt första anförande. Ibland var det fråga om direkta förfalskningar av verkligheten.
Herr talman! Jag har inte velat komma åt Britt Mogård som person. Det var bra att få veta att Britt Mogård med ”egendomliga intressen” menade partipolitiska intressen. Nu kan jag inte se vad det är för egendomligt i att olika partier uppträder i en sådan här debatt. När nu dessa dokument råkade bli offentliga genom tidningsskriverier, är det inte underligt att olika intressenter, bl.a. representanter för olika partier, uppträder i debatten och ger uttryck åt sina uppfattningar. Britt Mogård kan få fortsätta att vara nyfiken över på vilket sätt jag blivit insatt i dessa frågor. Jag har självfallet haft tillgång till den presspolemik som förekommit — den är inte hemlig. Såvitt jag förstår är inte heller det som sker i förhandlingsrådet hemligt, utan parterna har rätt att tala om vad som där förekommer, Det skulle vidare kanske vara mycket att säga om hur kontakterna mellan departement och verk har varit utformade. Det skulle nog säga en hel del om hur processen på detta område har värkt fram, men jag skall avstå från det. Jag vidhåller att det viktiga för mig i detta sammanhang är att visa vilka skillnader som från början förelegat. Britt Mogård underströk tidigare att man inte skall vara otydlig vid redovisning av sakliga skillnader mellan partierna i olika frågor. Nu har det här redogjorts för vilka skillnader som föreligger mellan å ena sidan moderaterna och å den andra oss, och jag tycker att det är bra att de kommer fram. Jag tycker att Britt Mogård inte borde vara irriterad över att dessa skillnader kommer fram. Det är alldeles klart att vi huvudsakligen ansluter oss till den ståndpunkt som SÖ har intagit. Anledningen till att vi gör det är inte att den omfattas av SÖ-byråkrater, utan att SÖ:s ursprungliga förslag har en mycket bred uppbackning. Vi tycker att det var så pass bra att vi för vår del reagerade när vi fick kännedom om de stora förändringar som moderaterna ville göra. Det är bra att den reaktionen kommit, så att det blivit tydligt var skiljelinjerna går.
Herr talman! Jag skall bara upplysa kammarens ledamöter om att mina egna arbetsexemplar ännu inte har kommit till pressens kännedom. Jag får kanske inbjuda Lars Gustafsson att komma upp till departementet, så att han får se de olika versioner som jag har fått mig till handa och på saklig grund kan kommentera de moderata avsikterna.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig vad jag avser att göra åt det förhållandet att en av världens förnämsta skapare på danskonstens område, Birgit Cullberg, saknar fast scen i Stockholm. Jag har inhämtat att ett samarbete har inletts mellan TV 2 och bl.a. Cullbergbaletten som innebär att Cirkus på Djurgården i viss utsträckning kan utnyttjas som dansscen fr.o.m. sommaren 1981. Dessutom arbetar sedan juni 1979 en utredning med uppgift att granska tänkbara lokalalternativ för dansteaterscen. Enligt uppgift kommer utredningen att överlämna ett förslag under november månad och därvid föreslå att Cirkus, efter viss upprustning, under ca tolv veckor per år skall användas för dansändamål. Förslaget kommer att bli föremål för sedvanlig budgetprövning.

Herr talman! Jag tackar för svaret men finner det högst otillfredsställande. Jag vill börja med att fastslå två obestridliga sakförhållanden: för det första att Birgit Cullberg är inte bara en av Sveriges utan en av världens förnämsta skapare på danskonstens område, för det andra att det är ingenting mindre än en kulturskandal att Birgit Cullberg och hennes eminenta balett inte har en fast scen i Sveriges huvudstad. När jag säger kulturskandal är det ingen överdrift i stil med de stora ord som en del partiledare använde i gårdagens allmänpolitiska debatt. Det är inte första gången som den här frågan tas upp i riksdagen. Jag förde fram den både 1977 och 1979. Förra året skrev kulturutskottet mycket positivt om vår motion, men jag tycker att Jan-Erik Wikströms kvarnar mal väldigt långsamt. Nu säger han att den här utredningsmannen skall bli färdig så småningom, i november i år, och att det möjligen skall ordnas så att Cirkus står till förfogande för Cullbergbaletten och kanske också för andra balettrupper under tolv veckor om året. Men, herr Wikström, det finns ändå ingen fast scen för danskonsten i Stockholm. Det är ju ett nytt provisorium som inrättas. Jag vill vidga frågan litet grand och inte bara tala om Cullbergbaletten utan om danskonsten över huvud taget, som enligt min mening inte värderas på det sätt som den borde göra i vårt lands kulturliv. Vi har en rad mycket duktiga balettrupper och framstående danskonstnärer som inte får tillfälle att visa sitt kunnande för en tillräckligt stor publik. Därför behövs det enligt vår mening en permanent balettscen — en permanent scen för danskonsten— helst i rikets huvudstad. Jag vädjar till herr Wikström om att han tar förnyade initiativ för att detta skall kunna komma till stånd. Jag uppmärksammade att herr Wikström, när han relaterade min fråga, hade översatt kulturskandal till förhållande. Jag vill sluta med att fråga: Tycker ändå inte Jan-Erik Wikström att det är en smula genant att det skall vara på det här sättet, att det saknas en fast scen i rikets huvudstad för balettkonsten och för en av världens främsta danskonstnärer?

Herr talman! Jo, jag är den förste att beklaga att det inte finns en sådan fast scen. Vi har en operascen där det också finns en fast balettensemble, men där är det trångt om utrymmet, och det är ju en del av problemet. Under de senaste åren har vi lyckligtvis kunnat förstärka danskonsten genom att tillföra nya tjänster som dansare, och det har bl.a. gynnat Cullbergbaletten. Jag har också tillsatt en utredningsman som kommer att lämna sitt betänkande i nästa månad, och hans huvuduppgift har varit att komma med förslag om en fast scen. Ett alternativ som har diskuterats har varit Stadsteatern, för den händelse man kan flytta över ensemblen till detta riksdagshus när vi flyttar över till Helgeandsholmen. Andra alternativ har varit Cirkus, en del andra lokaler och även musikaliska akademins gamla lokaler vid Nybrokajen. Det kan verka enkelt att bestämma sig för vilken scen man skall använda för detta, men det är väldigt många som gör anspråk på de olika utrymmena. Det är en del av problemet. Det är ändå glädjande att vi redan nästa sommar kommer att kunna ha möjlighet att använda Cirkus för att ge dansföreställningar. Jag har erfarit att det har träffats en överenskommelse mellan TV, Operan och riksteatern om dans på Cirkus under augusti och september 1981, och där kommer också Cullbergbaletten att få möjligheter att vara med. Men jag hoppas självfallet, liksom Carl-Henrik Hermansson, att vi också skall kunna lösa frågan om en fast scen i Stockholm. Det är hög tid.

Herr talman! Jag vill än en gång understryka vad jag sade i mitt förra anförande, att en tolv veckors scen ute på Cirkus inte kan likställas med en fast scen för danskonsten. Det blir ett nytt provisorium, vilket jag anser inte är tillfredsställande. Jag vill fråga Jan-Erik Wikström: Om nu utredningsmannen kommer med sitt förslag i november, när kan ens detta provisorium förverkligas? Det har sagts i pressen att det skulle bli först om två år. Stämmer det? Två år är en lång tid i en danskonstnärinnas liv. Jag vill erinra om att Birgit Cullberg, som visserligen är oerhört vital i sin konstutövning, redan är över 70 år.
Herr talman! Carl-Henrik Hermansson vet säkert att jag är tvungen att svara att jag nu inte kan ge något besked om tidpunkten. Jag har faktiskt ännu inte fått förslaget, och jag har inte haft möjlighet att överlägga med budgetministern om detta. Jag kan försäkra att jag skall göra allt vad jag kan för att påskynda detta. Till sist vill jag också påminna om att det inte bara är Cullbergbaletten som åtnjuter internationellt rykte. Det gör också från andra utgångspunkter Cramérbaletten och Operabaletten. Det är viktigt också för dessa grupper att vi får en fast scen i Stockholm.
Herr talman! Det senaste som Jan-Erik Wikström framförde vill jag helhjärtat instämma i. Det överensstämde med vad jag sade i mitt första anförande om att frågan bör vidgas till att inte bara gälla Cullbergbaletten utan den svenska danskonsten över huvud taget.

Herr talman! Rune Torwald har med anledning bl.a. av nya blanketter för allmän fastighetstaxering till mig ställt följande frågor: 1. Avser budgetministern att vidtaga några åtgärder för att eliminera riskerna för att lika omöjliga frågor etc. kommer att ställas vid kommande fastighetstaxeringar? 2. Kommer regeringen att tillse att fastighetstaxeringsnämndernas ordförande och ledamöter får klart för sig att utfärdade tabeller, deklarationer m.m. bara är hjälpmedel samt att lokalkännedom o.d. är det viktigaste hjälpmedlet för att åstadkomma en rättvis och rimlig taxering i det enskilda fallet? Som svar på Rune Torwalds första fråga vill jag nämna att erfarenheterna av 1981 års allmänna fastighetstaxering självfallet kommer att tas till vara inför kommande fastighetstaxeringar. Jag vill emellertid betona att en för att garantera en riktig fastighetstaxering förutsättning för rättvisande fastighetstaxeringar är att ett förhållandevis stort antal uppgifter lämnas av de skattskyldiga om de inte kan inhämtas på annat sätt. Riksskatteverket har ansvaret för utformningen av deklarationsblanketterna, och verket är naturligtvis angeläget att de formulär som används får en lämplig utformning. Jag kommer nu till Rune Torwalds andra fråga. Inför 1981 års allmänna fastighetstaxering har vi fått nya lagregler som syftar till att ge ett betydligt bättre underlag för taxeringarna. Så har t.ex. indelningen i fastighetstaxeringsdistrikt ändrats. Indelningen skall numera ske efter fastighetskategori så att lokal kännedom finns i nämnderna. S. k. konsulenter, som skall biträda vid taxering av olika slag av svårbedömbara fastigheter, skall knytas till de kategorivis indelade distrikten och nämnderna. I viss utsträckning kommer tjänstemän hos länsstyrelserna och lokala skattemyndigheterna att biträda nämnderna. Lekmannainflytandet har förstärkts genom att antalet förtroendevalda ledamöter i nämnderna ökats från nuvarande 3-6 till 5-8. Dessutom har under riksskatteverkets ledning ett mycket omfattande utbildningsoch informationsprogram genomförts. Riksskatteverket verkar även på en rad andra sätt för att taxeringsarbetet fungerar bra. Något behov av särskilda ingripanden från regeringens sida för att instruera taxeringsfunktionärer finns därför inte.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret. Låt mig som en bakgrund till min fråga läsa in till protokollet den text i deklarationsblanketten som den genomsnittlige skogsägaren, som har 6-årig folkskola, måste ta del av om han skall utnyttja alternativ 3 under avsnitt E vid redovisningen av skogsmarksinnehavet. Vi har ju ganska många skolungdomar på läktaren, och det kanske inte skadar att de testar sina möjligheter att förstå en sådan här text. ”Vid alternativ 3 används samma tabell som i alternativ 2 och dels nedanstående. Ta uppgiften härnedan. Multiplicera med arealen och multiplicera med uppgiften ur tabellen härovan. Lägg samman resultaten. Tag uppgiften i nedanstående tabell och multiplicera på nytt med arealen, men multiplicera inte med den övre tabellen. Lägg samman resultaten.

Är det rimligt att begära att den deklarationsskyldige på heder och samvete skall intyga att han lämnat riktiga uppgifter med uträkningar av denna typ? Under alla förhållanden borde det enklaste svarsalternativet sättas främst så att man underlättar för den skattskyldige att hitta det. Nu stod det i stället sist i blanketten, och det gjorde att det var svårt att komma fram till det. Många gav upp efter att ha läst blanketten under någon timme utan att kunna hitta ett enda alternativ som man ansåg sig kunna svara på. När det gäller småhusdeklarationerna hinner jag bara hänvisa till de i pressen påtalade många exemplen på att dessa i vissa avseenden fått en både olycklig och ibland t.o.m. missledande utformning. Till sist vill jag säga beträffande själva taxeringen att det enligt min mening är viktigt att understryka att ledamöterna i nämnderna inte är klavbundna-av anvisningarna, utan att de skall utnyttja lokaloch personkännedom i sitt arbete för att åstadkomma rimliga och rättvisa taxeringsvärden i de enskilda fallen.
Herr talman! Får jag bara säga med anledning av Rune Torwalds rätt långa citat att detta gällde taxeringen av skogsfastighet. Det finns i samband med den åtskilliga komplikationer som det gäller för taxeringsmyndigheterna att få en riktig bild av. Därför är det alltid svårt för myndigheterna att avväga: att samtidigt som det används ett begripligt och bra språk skaffa så exakta informationer som möjligt om det som skall bedömas. Jag är medveten om att denna avvägning ibland kan vara svår att göra. Dock är jag övertygad om att man eftersträvar största möjliga klarhet samtidigt som man, som jag sade, försöker ställa frågan exakt, så att det inte blir missförstånd när man skall bedöma fastigheten. Här rör det sig ändå om rätt stora ekonomiska värden, varför det inte går att eftersätta exaktheten när det gäller formuleringen av frågorna. Gäller det stora skogsegendomar har f. ö. ägaren eller ägarna till fastigheten säkert tillgång till expertis för att få hjälp med just besvarandet av frågorna på blanketten. Herr talman! Jag tror att Rune Torwald egentligen har stor förståelse för att det gäller att göra den här avvägningen, om det inte skall gå illa.
Herr talman! Jag har stor förståelse för de föreliggande svårigheterna men måste säga att man blir beklämd. Jag har själv blivit ombedd att hjälpa en skogsägare och tror mig vara ganska rutinerad när det gäller deklarationsblanketter och skogsfastigheter. När det hänvisas till expertis är att märka att sanningen är den att den expertis inte finns som kan svara på de frågor som gäller den enskilda fastigheten. Nu skall markägaren även beträffande det enklaste alternativet ange vilka egenskaper hans skog har jämförd med skogen i ett område som ibland kan omfatta 3-4 kvadratmil. Detta ställer även den mest samvetsgranne deklarant inför en omöjlig situation. Han kan möjligen jämföra med grannfastigheter eller fastigheter inom ett begränsat område, låt oss säga inom en kvadratmil, men att göra jämförelser avseende ett område på 3-4 kvadratmil är omöjligt. Det allra viktigaste är att man vid en kommande deklaration kan börja med det enklaste alternativet. Den som har bättre underlag för sin fastighet må lämna redovisningar som kräver ett mer kvalificerat kunnande. I det här fallet tycker jag att det är särskilt viktigt att taxeringsnämnderna och deras ledamöter blir medvetna om att anvisningar, det må sedan gälla småhustaxering eller skogstaxering, är ett hjälpmedel och inte, som i vissa fall antyds, mer eller mindre bindande riktlinjer för taxeringen. De bör i stället med utnyttjande av sitt personliga kunnande, sin lokalkännedom och annat, se till att det i det aktuella distriktet blir rimliga taxeringsvärden fastigheterna emellan. Det är det som är det viktiga.
Herr talman! Riktlinjerna är fastställda med mycket stor omsorg, och det har gjorts noggranna förberedelser i länsstyrelserna och i riksskatteverket. Det skall vara fasta regler. Föreligger det alldeles särskilda omständigheter får man pröva i vanlig ordning och gå den rättsliga vägen. Det är mycket viktigt att vi slår fast den principen för vår fastighetsdeklaration.
Herr talman! Jag delar givetvis statsrådets Wirténs uppfattning. Det olyckliga är att frågorna i poängtabeller och annat i vissa fall är direkt vilseledande och ger helt felaktiga värden. Låt mig ge ett exempel. Ett litet badrum på 5 m? som råkar ha en dekorationsrand skall enligt poängtabellen värdesättas högre än ett dubbelt så stort badrum med perfekt inredning bara därför att det i det senare badrummet finns vitt porslin och kakel. Det är sådana här detaljer som rimligen inte kan binda taxeringsnämnderna att följa anvisningarna till punkt och pricka. Det är också så att fastigheter kan ligga ganska långt från samhällen, vägar och annat, men ändå anses höra till vissa riktområden. Jag tror att statsrådet och jag är överens, men jag tror också att det är viktigt att taxeringsnämndernas ledamöter blir på det klara med att man i första hand skall utnyttja sin goda lokalkännedom för att tillse att inte taxeringsresultaten blir orimliga.

Herr talman! Arne Fransson har frågat mig om jag anser att en nedläggning av bryggeriet i Nässjö står i överensstämmelse med det beslut riksdagen fattade hösten 1978. Brygginvest AB, med uppgift att initiera och medverka vid strukturförändringar i bryggeribranschen. Brygginvests första uppgift skulle vara att åstadkomma en samordningsoch strukturplan för bryggeribranschen. Planens syfte var att definiera vilka strukturförändringar som borde äga rum och i vilken takt de borde genomföras. Särskild hänsyn skulle tas till Brygginvest har i februari 1980 presenterat en strukturplan som en majoritet av bolagets styrelse står bakom. Vid utarbetandet av planen har Brygginvest utgått från följande mål för sin verksamhet. 1. Medverka till att branschen i konsumenternas, de anställdas och företagens intresse ges förutsättningar att verka effektivt, vilket också bör kunna bidra till att begränsa importen. 2. Medverka till att konkurrens vidmakthålls inom branschen. 3. Medverka till att omstruktureringsproblemen kan lösas på ett för samhället acceptabelt sätt. Mot bakgrund av dessa mål har Brygginvest föreslagit förändringar i produktionsstrukturen vilka bör genomföras under en fyraårsperiod, dvs. under åren 19801. o. m. 1983. En av de första åtgärderna som föreslås är en avveckling av bryggeriet i Nässjö. Med den överkapacitet som finns i branschen är en avveckling av vissa bryggerier oundviklig. Det är viktigt att denna avveckling sker på ett från samhällets synpunkt acceptabelt och kontrollerat sätt. Enligt riksdagsbeslutet har Brygginvest här fått vissa uppgifter. Bolaget har mot denna bakgrund medverkat vid Åbro Bryggeris övertagande av Nässjö Bryggeri. Enligt vad jag har erfarit fungerar avvecklingen tillfredsställande. Jag finner ingen anledning till speciella åtgärder från samhällets sida men följer självfallet utvecklingen noga.